Herr talman! Får jag bara göra en liten nyansering av fru Marklunds historieskrivning. Man fick av den intrycket att det var en reguljär strejk som förekom vid den aktuella firman, alltså en strejk som var uppbackad av facket. Så var ingalunda fallet. Det var en strejk som facket tog avstånd från. Men den saken behöver ju inte påverka själva sakfrågan. Det förhåller sig faktiskt så att all personalrekrytering till det aktuella företaget sker genom arbetsförmedlingen i samråd med facket. Om någon av dem som deltog i den vilda strejken inte får anställning vid företaget, så finns det möjligheter för vederbörande att få sin situation prövad. Vi har som bekant antagit en lag om anställningstrygghet, och i den lagen föreskrivs företräde för dem som tidigare har arbetat vid företaget. Men det är som sagt inte arbetsförmedlingens uppgift att se till det, utan det är fackets. Och min rekommendation är, att de som anser sig svartlistade — som fru Marklund uttryckte det — men som egentligen borde få anställning vid företaget bör aktualisera frågan genom facket. Då får man pröva om den lag vi har om anställningstrygghet ger dem rätt till återanställning.
Herr talman! De sömmerskor det här gäller är inte de enda arbetare som under de senaste åren har funnit det nödvändigt att tillgripa strejkvapnet i sin kamp för bättre löner och arbetsförhållanden. Därför tycker jag inte att formerna för strejken i och för sig har någon relevans när vi diskuterar hur de tidigare anställda nu behandlas. Och ett faktum är ju ändå att Brasons nu kringgår arbetsförmedlingen genom att på AMS kurser utbilda nya sömmerskor i stället för att ge arbete åt dem som finns anmälda på arbetsförmedlingen. Jag noterar arbetsmarknadsministerns råd om hur sömmerskorna skall bete sig. Jag är säker på att de också kommer att använda sig av de möjligheter som här står till buds och att de kommer att slåss för sin rätt att få arbete.
Herr talman! För mig som gammal fackföreningsman har formerna för strejken väldigt stor betydelse. Jag kan aldrig försvara en strejk som inte sanktioneras av mitt fack. Men all personal som anställs vid här ifrågavarande företag tas som sagt genom arbetsförmedlingen i samråd med facket. Det är ett faktum som man inte kan komma förbi. Så har skett, och så kommer också att ske.

Herr talman! Herr Strömberg i Botkyrka har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta med anledning av televerkets försämrade service inom 07-området genom att möjligheten att beställa telefonkö bortfallit. Enligt de uppgifter som lämnas i resp. katalogdelar utför televerket bl.a. förmedling av samtal till upptaget nummer, telefonkö, inom Stockholm, 08-området, samt Göteborg, 031-området. Denna service kan lämnas tack vare att verket där har mycket stora telefonstationer, som från början kunnat utrustas så att de bl.a. möjliggör automatisk köordning. I samtliga områden finns möjligheten för abonnent som så önskar att beställa samtal som expedieras av telefonist, varigenom abonnenten automatiskt blir uppringd om samtalet kan effektueras. I mycket brådskande fall kan abonnenten kombinera sin beställning med att begära påskyndande av samtal. Enligt verkets uppfattning har dessa alternativ av kunderna ansetts helt tillfredsställande. Under senare år har verket på försök tillhandahållit abonnenterna inom 07-området en extra service som innebär att telefonist efter beställning manuellt köordnar samtal till visst nummer. Detta system innebär alltså inte telefonköservice av samma slag som i Stockholm och Göteborg. Den tekniska utrustning som finns på stationer utanför dessa områden har dock visat sig inte medge ett reguljärt system med manuell köordning. Televerket har därför tvingats avbryta denna försöksverksamhet. Abonnenterna i 07-området har självfallet samma möjligheter som abonnenter i andra områden att beställa telefonistexpedierade samtal. I nödsituationer står även SOS-tjänsten via nummer 90 000 till buds. Det ingår i televerkets utvecklingsprogram att ta fram nya högt automatiserade stationsutrustningar som efter hand kan ersätta de äldre stationerna i många områden. De nya stationerna avses bl.a. kunna erbjuda s.k. automatisk återuppringning, vilket ger abonnenten en service liknande den som vissa abonnentväxlar ger redan nu inom företag, institutioner m.m.

Herr talman! Först tackar jag statsrådet för svaret. Telefonkön har i huvudsak använts för att nå läkare och andra som erbjuder sjukvårdstjänster av olika slag. Jag tror att det i ett storstadsområde finns behov av denna service. I Storstockholm får vi nu olika grad av service inom olika delar av samma region. Till skillnad från kommunikationsministern anser jag att televerket har utlovat denna tjänst. Den del av telefonkatalogen där 07-området tas upp heter Stockholmsdelen. I den står det under rubriken Telefonkön att denna ”utför förmedling av samtal till upptaget nummer — — inom Stockholm”. Enligt vad jag förstår kan ”Stockholm” icke avse Stockholms kommun, då 08 området också omfattar ett stort antal andra kommuner och delar av andra kommuner här i länet. ”Stockholm” bör då avse det område som finns upptaget i katalogen, som heter Stockholmsdelen. Jag uppfattar det så att televerket har utlovat denna tjänst. Jag tycker inte att ett statligt verk, televerket, bör bedöma om man skall upphöra med en viss service uteslutande från sina egna utgångspunkter, t.ex. om det av tekniska skäl, med hänsyn till personaltillgång osv. är lämpligt. En sådan här fråga måste också ses mot bakgrund av vilka behov människorna i regionen har. Att televerket självt anser alternativen tillfredsställande tycker jag inte vara ett tillräckligt skäl; innan man vidtar en sådan här åtgärd måste man diskutera med berörda parter, och någon information har inte gått ut. Jag är rädd att det finns risk att televerkets handlande här försätter oss i en prejudikatsituation, så att en myndighet kan dra in en service uteslutande efter sin egen bedömning utan att se till de större sammanhangen. Jag tycker inte om att man har tagit bort denna service. Jag vill fråga om statsrådet anser det riktigt att man lämnar olika grad av service i olika delar av samma region. Anser statsrådet det vidare riktigt att televerket kan besluta om en sådan här, som jag ser det, viktig förändring utan att egentligen ta hänsyn till sina kunder utan bara till sin egen organisation?
Herr talman! Televerket måste ju som alla andra serviceorgan i samhället ges möjlighet att av och till göra prov med förbättrad service. Den verksamhet som vi diskuterar är ett försök att kontinuerligt förbättra servicen för teleabonnenterna. I det aktuella fallet har man, som jag sade i mitt svar, funnit att den tekniska utrustning som finns tillgänglig i dag inte gör det möjligt att fortsätta denna försöksverksamhet. Men nu har man fått den erfarenhet som försöket har givit. I sista stycket i mitt svar konstaterar jag också att televerkets utvecklingsprogram syftar till att ta fram nya mycket högt automatiserade stationsutrustningar som skall ersätta de äldre stationerna. Med all respekt för att vi skulle önska att varje ny förbättrad service skulle bli bestående får vi nog ändå, herr Strömberg i Botkyrka, vara tacksamma för att televerket gör dessa försök som i sinom tid regelmässigt leder fram till att servicen förbättras över huvud taget och för alla abonnenter. Tanken bakom serviceverksamheten måste alltid vara att man skall kunna pröva nya och förbättrade former för servicen. Det är det som det gäller i detta fall.

Herr talman! Jag instämmer i vad statsrådet säger, att det måste vara rimligt att ett verk eller ett företag har rätt att på olika sätt pröva sig fram till en förbättrad service. Jag noterar med tillfredsställelse den sista delen av statsrådets svar, som pekar fram mot en positiv lösning på detta område. Jag tycker bara från mina utgångspunkter — det kanske finns många människor i den här regionen som tycker likadant som jag, jag har i varje fall blivit uppringd av flera stycken — att den åtgärd som nu har vidtagits är ett försök med sämre service. Det är detta som jag inte vill acceptera. Även om man har rätt att pröva olika ting måste man i förväg noga undersöka konsekvenserna. Här kan det röra sig om sjukdom osv., och då borde man först ha visat att det inte blir några komplikationer för de människor som berörs. Och det är trots allt flera hundratusen människor som kan beröras — någon gång kanske i en mycket kritisk situation i familjen.
Herr talman! Till det senaste vill jag bara upprepa vad som sägs i mitt svar. Det kan väl ändå inte vara fråga om nödsituationer som gäller sjukdom och liknande, för i sådana fall talar både televerkets kataloger och all information i övrigt sedan länge om att vi har SOS-tjänsten via numret 90 000. Jag hoppas verkligen att den informationen har nått ut till alla — om det skulle vara ett så speciellt fall som herr Strömberg i Botkyrka har ställt frågan utifrån.
Herr talman! Herr Gösta Gustafsson i Göteborg har frågat mig om jag är beredd vidta åtgärder som syftar till att förhindra att markvillkoret kringgås. Det s.k. markvillkoret som förutsättning för statligt bostadslån gäller sedan den I januari 1975. Under den förhållandevis korta tid som villkoret gällt har endast en begränsad erfarenhet av dess tillämpning kunnat erhållas. Tillämpningen av villkoret följs emellertid inom både bostadsdepartementet och bostadsstyrelsen. Enligt vad jag erfarit kommer bostadsstyrelsen att till bostadsdepartementet redovisa hittills vunna erfarenheter av markvillkoret, så snart tillräckligt underlag härför föreligger. Skulle det visa sig att bestämmelserna kringgås på ett sätt som strider mot syftet med markvillkoret är jag givetvis beredd att utan dröjsmål vidta åtgärder för att förhindra detta.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Allmänt sett tycker jag inte om kommanditbolag. I Göteborg exempelvis har ett kommanditbolag byggt 884 lägenheter med en insats av 115 000 kr. Staten-samhället har gått in och lånat ut i runt tal 62 milj.kr. Bolaget gick sedan i konkurs med ett nettounderskott på 4,7 milj.kr. Det fall som min fråga gäller avser ett kommanditbolag som den 1 november 1974 ägde fastigheterna 7 och 9:19 Majvivan. Fastigheterna förvärvades genom fångeshandling dagtecknad den 28 februari 1975 genom köp av samtliga andelar i kommanditbolaget. Trots att helt andra intressenter inträtt i bolaget efter den 1 november 1974 kvarstår fastigheterna alltså alltjämt i bolagets ägo, och därmed anses författningens krav för bostadslån tillgodosedda. Jag anser inte att andemeningen med markvillkoret var att detta skulle tillämpas som i det här exemplet. Jag ansluter mig i stället till vad som sagts i propositionen 1974:150 om bostadspolitiken. När det gäller byggkonkurrensutredningen har Svenska byggnadsarbetareförbundet i sitt remissvar yttrat: ”Markvillkoret är utredningens principiellt viktigaste och praktiskt mest realistiska förslag.” LO har anslutit sig till Byggnadsarbetareförbundets uppfattning. Exemplet från Göteborg visar dels att markvillkoret kan kringgås, dels att möjligheten att pröva det verkliga markprisets skälighet i enlighet med 16 § bostadsfinansieringsförordningen sätts ur spel.

Herr talman! Fru Diesen har frågat mig om det är förenligt med allmänt erkända principer för medinflytande och medbestämmande att de studerande som är direkt berörda inte har fått en fullvärdig representation i utredningen om det studiesociala stödet. Herr Molin har frågat mig om jag avser att komplettera utredningen om det studiesociala stödet med en företrädare för de studerande. Fröken Rogestam har frågat mig om jag anser att det är möjligt för den nu tillsatta studiesociala utredningen att göra den allsidiga och förutsättningslösa utredning av det studiesociala systemet som riksdagen begärde i maj 1974. Herr Wijkman har frågat mig om jag anser att direktiven till utredningen om det studiesociala stödet möjliggör en fri prövning av olika studiefinansieringssystem i enlighet med riksdagens begäran. Fru Lantz har frågat mig om jag är beredd att komplettera utredningsdirektiven så, att riksdagens uttalade intentioner bättre tillgodoses, att utredningen får en mera allsidig partipolitisk sammansättning samt att representanter för de studerande får ingå som ledamöter av utredningen. Jag besvarar samtliga dessa frågor i ett sammanhang. Vad gäller utredningens möjligheter att allsidigt och förutsättningslöst utreda det studiesociala stödet har enligt min mening direktiven utformats så att detta är möjligt. Vad sedan gäller utredningens sammansättning har denna fått en för parlamentariska kommittéer sedvanlig, bred partipolitisk förankring. Beträffande de studerandes representation i utredningen framhöll jag när direktiven offentliggjordes att jag var beredd att göra det möjligt för studerandeorganisationerna att fortlöpande nära följa utredningens arbete. Antalet studerandeorganisationer vars medlemmar berörs av utredningen är stort. Det är därför inte möjligt att låta var och en av organisationerna bli representerad i utredningen med en ledamot. Nyligen har emellertid sex av de större studerandeorganisationerna i en skrivelse till utbildningsdepartementet gemensamt föreslagit två representanter i utredningen om det studiesociala stödet. Framställningen bereds f.n. inom departementet. Jag räknar med att inom kort kunna föreslå regeringen att bemyndiga mig att utvidga utredningen för att bereda de studerande representation i den.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på frågan. Behovet av samordning av alla gällande regler när det gäller studiestöd har länge varit påtagligt. När utredningen nyligen tillsattes väckte det uppseende i studerandekretsar att ingen representant för de studerande själva fanns med bland de sakkunniga. Däremot är LO, TCO, SACO och Kommunalarbetareförbundet representerade. Man kan ju fråga om det var nödvändigt med denna stora fackliga representation men inga studerande. SFS har uppgett att departementet motiverat utredningens sammansättning dels med att det var en parlamentarisk utredning, dels med att gruppen av sakkunniga skulle bli alltför omfattande eftersom antalet studerandeorganisationer är så stort. Det har också statsrådet påpekat i sitt svar. Som det också framhålles har nu sex stora organisationer, som representerar studerande på såväl högskolesom gymnasienivå, beslutat nominera två representanter. Enligt min uppfattning är det självklart att de principer om medinflytande och medbestämmande som vi försöker tillämpa på alla områden skall gälla också för de studerande. Jag tycker mig förstå av svaret att regeringen så småningom kommer att utvidga kretsen av sakkunniga, men jag tycker nog att det redan från början borde ha varit möjligt att lösa den här frågan på ett tillfredsställande sätt. Så till frågan om direktiven, eftersom jag också tar emot svaret till herr Wijkman, som är bortrest. Riksdagen uttalade att de studiesociala systemen borde göras till för Nr 21 remål för en allsidig och förutsättningslös utredning. Medger direktiven detta? Herr Zachrisson svarar helt kort ja på den frågan. Men utredningen får ju inte överväga en fullständig samordning av de olika systemen. I Det skall fortfarande finnas tre olika stödformer, därav ett förmånligare Om utredningen om system inom vuxenutbildningen. Vad vi inom utredningen skall få syssla — det .studiesociala med är en kartläggning av nuvarande system. Det är en förenkling av = stödet reglerna. Vi skall ge en bild av hur studiestödet påverkar rekryteringen ur sociala, ekonomiska och geografiska synpunkter. Vi skall eventuellt ompröva den s.k. makeprövningen och åldersgränserna. Däremot får vi inte föreslå bidragshöjningar inom det studiesociala systemet. Det bör ske, säger statsrådet, inom ramen för den årliga budgetbehandlingen. Med dessa utgångspunkter för utredningens arbete tycker jag att det blir svårt för statsrådet att vidhålla att direktiven fortfarande ger möjlighet till en allsidig och förutsättningslös prövning.

Herr talman! Det är en god princip att de som berörs av en fråga skall få vara med och framföra sin mening om den frågan. När man inom utbildningsdepartementet på senare tid har kritiserats för att man inte låtit alla komma till tals i viktiga skoloch utbildningsfrågor har man ofta hänvisats till det reella inflytande som nås genom medverkan it.ex. utredningsarbete. När t.ex. Umeåstudenterna tidigare i år klagade över att de inte fick bli representerade i den regionala högskolekommittén svarade herr Zachrisson genom att hänvisa dem till representation via studenternas fackliga huvudorganisation Sveriges förenade studentkårer. Detta kan i och för sig vara en onödigt restriktiv hållning i vissa frågor, men jag kan förstå den i vissa frågor.

När skall egentligen de berörda få vara med? Är det så, herr Zachrisson, att era uttalanden t.ex. till Umeåstudenterna bara har varit undanflykter för att inte tvingas erkänna faktum, nämligen att ingen som har en mot herr Zachrisson avvikande mening får vara med i en utredning inom utbildningsdepartementet? Nu har herr Zachrisson ändrat sig litet grand. Han har gett efter för trycket och meddelar i dag att han tänker föreslå regeringen att utvidga utredningen så att de studerande får representation i den. Det får väl tolkas så att de kommer att få de två representanter som organisationerna gemensamt har krävt. Men jag tycker att det argument utbildningsministern har för att inte ha gjort detta tidigare inte är hållbart. Om vi håller oss på högskoleområdet så har Sveriges förenade studentkårer be 2 gärt representation, och Sveriges förenade studentkårer är ju den representativa organisation för de högskolestuderande som herr Zachrisson bl.a. efterlyste i debatten med Umeåstudenterna. Jag tycker därför att frågan om vilka principer som ligger bakom rätten till representation kvarstår, även om det i och för sig är glädjande att utbildningsministern i den konkreta frågan har gett efter.

Herr talman! Också jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Anledningen till frågan är att direktiven till den studiesociala utredningen av många uppfattats som mycket snäva. Det finns en oro för att de sakkunniga med utgångspunkt i dessa direktiv endast skall kunna göra en närmast teknisk översyn och en del förenklingar inom de nuvarande ramarna. Det finns avsnitt i direktiven som klart tyder på att det bara är detta som är avsikten. I en av de motioner som låg bakom riksdagens begäran våren 1974 om en allsidig och förutsättningslös utredning pekade vi från centerns sida bl.a. på nödvändigheten av att få en samordning mellan reglerna för det studiesociala stödet för ungdomsstuderande och vuxenstuderande på högskolenivå. Skillnaden mellan de ungdomsstuderande som fullföljer sina studier i en följd och de vuxenstuderande som efter några års arbete återupptar sina studier är ofta inte särskilt stor. I båda kategorierna finns såväl ensamstående som studerande som bildat familj och har försörjningsplikt. Kan de sakkunniga ta upp och studera den här frågan? Direktiven slår — såvitt jag kan förstå — fast att det vid sidan av studiehjälp och studiemedel skall finnas ett tredje system för vuxenstuderande. Detta trots att man vet att de vuxenstuderande på högskolenivå — på grund av den prioritering som ligger i riksdagsbeslutet om vuxenstudiestöd —- under lång tid kommer att vara hänvisade till studiemedelssystemet. Det är mycket som hänt på de tio år som det nuvarande studiesociala systemet har fungerat. Ett enhälligt utskott begärde en allsidig och förutsättningslös utredning som skulle kunna ta ett ordentligt grepp på det stora studiesociala området och behandla många av de problem som riksdagen diskuterat med jämna mellanrum under de senaste åren. Finns det inte, när regeringen efter 15 månader tillsätter utredningen, anledning att formulera direktiven så att det klart framgår att utredningen får det uppdrag som riksdagen begärde? Jag vore tacksam om jag i dag kunde få ett direkt besked av statsrådet om de båda frågeställningar jag tidigare berört, samordningen mellan de studiesociala systemen för ungdomsoch vuxenstuderande på högskoleområdet och sjukförsäkringsproblematiken, kan tas upp av utredningen. Låt mig dessutom, herr talman, tillägga att när det gäller studeranderepresentationen i utredningen så delar jag uppfattningen att de studerande redan från början borde ha fått representation i utredningen.

Herr talman! Först skall jag be att få tacka för svaret. Enligt riksdagsbeslutet från 1974 skulle utredningen om studiestödets framtida utformning förutsättningslöst och allsidigt undersöka formerna för studiefinansieringen. Nu kan konstateras att utredningen från början binds av direktiven att arbeta med förändringar inom det nuvarande systemet. Detta är både beklagligt och anmärkningsvärt. Det torde kunna ifrågasättas ifall inte riksdagsbeslutet åsidosätts. I en förutsättningslös utredning borde självfallet frågan om studielönesystem utredas —- som f.ö. vpk krävt under många år — men i direktiven sägs i stället att riktpunkten skall vara att de återbetalningspliktiga medlen skall utgöra huvuddelen av studiestödet. Samtidigt skall utredningen pröva åtgärder som befrämjar en bättre social rekrytering. Lån eller lön för högre utbildning — det är frågan. Det är självklart att den sociala jämlikheten vid rekrytering till högre studier skulle främjas vid helt fria studier. Höga studiekostnader avskräcker främst dem som lever i små omständigheter. Missförhållandet att den enskilde tvingas skuldsätta sig för att finansiera sina studier måste undanröjas och ett helt nytt finansieringssystem, byggt på studielön, införas för att man skall kunna bryta den sociala snedrekryteringen. Det som nu sagts är ingen nyhet utan snarare en självklarhet. Det är därför det är så anmärkningsvärt att utredningen inte fått i uppdrag att just utreda frågan om studielön. Dessutom är det anmärkningsvärt att vpk, som som enda parti förespråkat ett alternativt studiemedelssystem, inte är representerat i utredningen. Det förutsattes också i utskottsdiskussionen att utredningen skulle vara parlamentariskt så sammansatt att samtliga i riksdagen representerade partier skulle ingå i utredningen. Utredningen har fått ”sedvanligt bred partipolitisk förankring”, säger utbildningsministern. Vad är det för nonsens när vpk inte är representerat! Anmärkningsvärt är också att de studerande inte fått fullvärdig representation i utredningen utan bara kallats som experter. Just nu, när debatten om medinflytande och möjligheter att påverka sin egen arbetssituation pågår, är det förvånansvärt att utbildningsministern sidsteppat de studerande. Det finns möjlighet, om viljan finns hos utbildningsministern, att rätta till detta kvalificerade misstag. Vpk kräver att bli företrätt i utredningen, och två studeranderepresentanter har utsetts från studerandeorganisationerna. Varför skall inte studielönefrågan utredas? Varför representeras inte vpk i utredningen?
Herr talman! Vad först gäller den här frågan om de studerandes representation i utredningen är det alldeles klart att jag inte har annan inställning än den som har kommit till uttryck från flera av de frågande, nämligen att de studerande skall arbeta i nära samspel med utredningen. Men jag såg det här rent praktiskt. Det är ett mycket stort antal organisationer som representerar de studerande. Hur svårt detta är framgår också av att de sex organisationer som nu kommit överens om att utse två representanter ingalunda representerar alla de studerandes organisationer och inte heller alla de enskilda studerandegrupper som finns på olika läroanstalter runt om i landet. Även om man skulle bifalla önskan om att få in de här två representanterna som ledamöter i utredningen har inte alla de studerandes organisationer tillgodosetts, bl.a. inte de vuxenstuderandes organisationer. Det sagda ger en bild av hur svårt detta är. Jag tycker att det är viktigt att utredningen tar hänsyn till alla de här gruppernas behov. Det är också mycket klart markerat i riksdagsbeslutet liksom i direktiven att man skall se till de skilda gruppernas behov. Jag har alltså tyckt att det här initiativet från de studerandes sida —-att de har lyckats komma varandra så pass nära i dessa sex organisationer — är så intressant att vi bör svara på deras begäran. En samordning av de studerandes verksamhet är nämligen enligt min mening utomordentligt väsentlig. Vad till sist gäller frågan om utredningens möjlighet att arbeta allsidigt är det min bestämda uppfattning att det är möjligt. Jag vill påpeka att direktiven i det här avseendet mycket nära ansluter till de formuleringar som finns i riksdagsbeslutet.

Herr talman! Man skulle kanske kunna tycka att vi nu egentligen inte längre skulle behöva uppehålla oss vid de studerandes representation i utredningen. Herr Zachrisson försäkrar att de skall få arbeta i nära samspel med utredningen men säger att svårigheten är att det finns ett stor antal organisationer. Herr Zachrisson uttryckte sig så att även om man skulle tillsätta de sex organisationernas utsedda representanter, blir därigenom inte alla studerande representerade. Denna reservation gör mig litet tveksam, och jag skulle nog gärna vilja ha en litet mera bestämd försäkran om att dessa två representanter verkligen kommer att få ingå i utredningen som sakkunniga. När det sedan gäller direktiven tycker jag inte att vi har fått klart besked på frågan om utredningen kan arbeta så allsidigt och förutsättningslöst som riksdagen utgick ifrån. Jag vill bara påpeka att moderata samlingspartiet i en partimotion i våras i anledning av propositionen 23 framhöll, att vi bara om vi får ett enhetligt studiestöd, som är neutralt i valet mellan sammanhängande och återkommande utbildning, kan anse oss ha löst dessa frågor.
Herr talman! Jag tycker inte att direktiven kännetecknas av den grad av förutsättningslöshet som var syftet med riksdagsbeslutet. När det sedan gäller representationen för de studerande har herr Zach risson tidigare avvisat smärre organisationer vid enskilda läroanstalter genom att säga att de inte är representativa för hela studerandekollektivet, och det är delvis förståeligt. Men det finns ju representativa huvudorganisationer. För studenterna finns Sveriges förenade studentkårer och för skoleleverna finns Sveriges elevers centralorganisation. Argumentet att det finns så många organisationer men inte finns plats för någon verkar litet grand som den obotfärdiges förhinder. Jag kan inte komma ifrån misstanken att detta är ytterligare ett exempel på att man från utredningsarbetet vill utestänga dem som är kritiska mot utbildningspolitiken och mot utbildningsministern. Det är en attityd som bl.a. utnämningen av de olika högskolekommittéerna gav uttryck för.
Herr talman! Inte heller jag kan i direktiven återfinna den allsidighet och den förutsättningslöshet som vi diskuterade och krävde i utskottet och i kammaren. I riksdagsbeslutet står det ju också klart att man även bör pröva andra i förevarande motioner aktualiserade frågor. Dit hör bl.a. de bägge frågor som jag har nämnt. Jag vore därför tacksam för att få ett besked från statsrådet om vi kan förvänta oss att utredningen kommer att kunna behandla dessa båda frågor.
Herr talman! Utbildningsministern försäkrar att utredningens direktiv är så utformade att utredningen kan arbeta allsidigt och förutsättningslöst. Statsrådet svarade inte på min fråga om varför ett studielönesystem inte skall utredas i denna utredning. Menar statsrådet med detta att frågan om studielönen kommer att utredas? Det vore mycket värdefullt att få ett klart besked i den frågan. Jag tror nämligen att många studerande är nyfikna på svaret. Vidare fick jag inte heller något svar på varför vänsterpartiet kommunisterna inte ens är företrätt i utredningen. Också i den frågan vill jag efterlysa ett besked.
Herr talman! Det är i och för sig riktigt att det är väsentligt att försöka skapa ett sammanhängande studiesocialt system, men det innebär ju för den skull inte att alla grupper måste behandlas lika. Är det så att vissa grupper är särskilt utsatta, måste de få särskild behandling. I direktiven är det bl.a. uttryckt på det sättet att de gymnasiestuderande, vilkas situation i dag kanske är speciellt bekymmersam, måste få en delvis annorlunda behandling än de övriga. Och vi har ju tidigare i år i riksdagen diskuterat de vuxenstuderandes situation. Sedan, herr Molin, tycker jag det är onödigt att föra denna diskussion i den insinuanta ton som herr Molin använder. Jag har inte alls något behov av att utestänga olika organisationer. Får jag möjligen göra den korrigeringen av vad herr Molin säger när det gäller de studerandes re presentation i högskolekommittéerna, att det var inte så att jag bara gick till SFS och ansåg att de skulle representera de andra, utan jag bad SFS att i samarbete och överläggningar med andra organisationer söka komma fram till en representation. Det lyckades tyvärr inte överallt. I det här fallet är det betydligt besvärligare eftersom studerandeorganisationerna på detta område representerar så helt olika sektorer. Det är inte möjligt att gå till några enstaka organisationer och ”uppifrån” be dem att företräda andra. Tidigare har det varit helt omöjligt att nå fram till en sådan enighet. Nu har organisationerna kommit en bra bit på väg, vilket jag tycker är utomordentligt uppmuntrande. Det gör det mycket lättare att klara frågan om de studerandes representation. Men, och detta är också ett ord till fru Diesen, det måste för mig utan tvivel vara viktigt att se till att också de organisationer — och de är inte så små, herr Molin —- som står utanför de här sex också känner sig fullvärdigt representerade.

Herr talman! Herr Zachrisson sade tidigare att det var så många organisationer som representerade de studerande, att man inte fick plats för någon i utredningen. Om det är så att man vill ha en ändrad struktur på organisationerna, måste ju herr Zachrissons syfte med att stänga de studerande ute från den studiesociala utredningen ha varit att försöka få deras organisationer att gå ihop — att låta sjuksköterskeelevernas och folkhögskoleelevernas förbund fusionera på något sätt. Om syftet med att stänga organisationerna ute i första omgången var att påverka organisationsstrukturen bland de studerande, så är det ett helt nytt motiv. Det var i och för sig intressant att få reda på det.
Herr talman! Herr Molin är fallen för konspirationsteorier i dag. Han kanske har sina orsaker härtill — det vet jag inte. Men det var ju tvärtom så att min första åtgärd innebar — jag deklarerade det i samband med att direktiven offentliggjordes — att alla de studerandeorganisationer som finns skulle i nära anslutning till utredningen få vara med som experter och i de arbetsgrupper som utredningen tillsatte. Det var ett sätt att skapa en förutsättning för dem alla att delta, för man kunde ju inte sätta in företrädare för alla grupper som ledamöter i utredningen. Om de nu har hittat ett sätt att gå samman, är det naturligtvis utomordentligt glädjande. Det är inte fråga om någon inblandning i de studerandes frihet att organisera sig som de vill, men jag kan väl säga att det är en allmän erfarenhet från fackligt arbete att splittring leder till försvagning av det fackliga arbetet. Kan man gå samman är det av utomordentligt stor betydelse, inte minst för de berörda. § 12 Om politisk åsiktsförföljelse av universitetsstuderande Nr 21 Torsdagen den Herr utbildningsministern ZACHRISSON erhöll ordet för att besvara 13 november 1975 herr Carlshamres den 6 november anmälda fråga, 1975/76:84, och anförde: Om politisk Herr talman! Herr Carlshamre har, med utgångspunkt i pressuppgifter — åsiktsförföljelse av om politisk mobbing vid ett av våra universitet, frågat mig i vilken ut = universitetsstudesträckning jag anser det förekomma att studerande hindras i sin utbild — rande ning av politisk åsiktsförföljelse och vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att förhindra sådan förföljelse. Utöver det nu aktuella fallet har endast ett fall, som i viss mån har drag gemensamma med det påtalade, kommit till min kännedom. Det ena fallet är f.n. föremål för justitiekanslerns, det andra för justitieombudsmannens prövning. Enligt gällande bestämmelser åligger det universitetsmyndigheterna att verka för goda forskningsoch studiebetingelser. Till sådana betingelser hör självfallet att åsiktsfrihet och personlig integritet obönhörligen respekteras. Jag förutsätter att berörda myndigheter uppmärksammar eventuella missförhållanden och snabbt vidtar lämpliga åtgärder för att rätta till dem.
Herr talman! Jag får tacka herr statsrådet för svaret. Det var ett så bra och rakt svar som man i det här läget kan begära — och jag begär naturligtvis inte mer. Utrikesministern säger klart ifrån — det är i och för sig självklart — att ”åsiktsfrihet och personlig integritet obönhörligen skall respekteras”. Jag vet att det finns ett fall som prövas av justitiekanslern och ett fall som prövas av justitieombudsmannen. Jag vet också att utbildningsministern inte gärna kan föregripa resultatet av den prövningen, och det hade jag heller inte tänkt begära. Många av oss —- säkert också utbildningsministern — har väl en känsla av, även om vi inte har belägg för det, att det kan förekomma fler sådana fall. Att jag har tagit upp frågan i riksdagen är närmast föranlett av att - även om det är fullständigt riktigt att det åligger universitetsmyndigheterna att tillse att sådana saker inte förekommer — det ytterst är regeringen, och i det här sammanhanget utbildningsministern, som har det politiska ansvaret för att så väsentliga ting som personlig integritet och åsiktsfrihet respekteras i hela samhället. Jag utgår ifrån att utbildningsministern i fortsättningen kommer att hålla sig informerad och att han som jag hoppas gärna också vidtar någon åtgärd för att få kännedom om eventuellt flera fall av denna art. Den dag kan komma då det kanske blir nödvändigt att direkt påpeka för vederbörande myndigheter att det är bäst att undersöka det här fältet, så att inte någonting sådant försiggår i hemlighet. Ett av problemen med den s.k. mobbingen på lägre utbildningsnivåer är att den ofta försiggår i hemlighet; ingen vet om den, vare sig lärare, föräldrar eller andra. Det kan mycket väl vara likadant I Nr 21 inom den högre utbildningen. Det är därför viktigt att detta problem Torsdagen den hela tiden uppmärksammas sedan det blivit aktualiserat. 13 november 1975 Jag vill uttala den förhoppningen — jag vågar väl säga att jag är förvissad om att utbildningsministern såsom politiskt den högste ansvarige verk Om ett bättre ligen håller ögonen på vad som ytterst är även en politisk fråga, och omhändertagande en mycket viktig politisk fråga.
Herr talman! Jag vill gärna ytterligare markera att jag anser att det är oerhört viktigt att följa denna fråga noga; det är viktigt att ingripa vid övergrepp mot oliktänkande varhelst sådana förekommer i sam hällslivet. Inom universitetsvärlden borde det finnas särskilt stora förutsättningar för en självsanering på det här området om sådana missförhållanden uppstår, eftersom man där bör vara van vid att politiskt pröva argument och inte vara beredd att acceptera auktoritära uppfattningar av något slag. Jag tycker det är viktigt att vi här får en öppen och offentlig debatt.

Herr talman! Fru Diesen har frågat mig om jag ämnar vidta några åtgärder för att åstadkomma ett bättre omhändertagande av flyktingar och flyktinggrupper. Inom arbetsmarknadsdepartementet pågår sedan en tid en genomgång av erfarenheterna av uttagning och omhändertagande av flyktingar. I det fortsatta arbetet, som skall bedrivas i samråd med berörda myndigheter m.fl., kommer behovet av ändringar i nuvarande ordning att övervägas.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret, fastän det var oerhört kortfattat och knappast sade någonting — och det kanske är synd när vi nu har tillfälle att diskutera en flyktingfråga, vilket vi inte gör så särskilt ofta här i riksdagen. Jag tycker för min del att det länge har saknats en fast modell för hur enskilda flyktingar och flyktinggrupper skall tas om hand här i landet. Ansvaret har ju länge legat hos AMS, som nog kan sägas ha tillräckligt med uppgifter utan att behöva syssla också med detta. När vi nu har statens invandrarverk, som bär ansvaret för invandringsoch minoritetspolitiken i vårt land, kunde det kanske vara rimligt att ansvaret flyttades över dit. Det skulle vara intressant att höra hur statsrådet ser på Invandrarverket har tillsammans med socialstyrelsen fått medverka vid uttagning av flyktingar från läger ute i Europa, men eftersom AMS är huvudman har arbetsmarknadssynpunkter fått överväga över rent humanitära bedömningar. Det skulle vara i hög grad önskvärt att också ideella organisationer, t.ex. Röda korset, Rädda barnen och Lutherhjälpen, som har stor erfarenhet av arbete bland flyktingar, fick vara med i ett fastare organiserat samarbete. Statsrådet Leijon måste ju vara medveten om att det finns mycket att göra på det här området, en av statsrådets allra första åtgärder var ju att tillsätta en enmansutredning som just skulle syssla med frågan hur man skall överföra och ta om hand flyktingar. Vad har hänt med den promemoria som denne utredningsman åstadkom? Har den begravts i en låda eller hamnat i papperskorgen? I varje fall vet jag inte någon som har fått se den. Inte ens på invandrarverket har man fått ta del av den, och det är väl litet egendomligt. Det finns andra frågor som kan tas upp i det här sammanhanget. Frågan om svensk representant för FN:s flyktingkommissarie är ju intressant. Det skall väl inte nödvändigtvis behöva vara en landshövding, vilken som helst, som har det ansvaret. Borde det inte i stället vara någon som fortlöpande har kontakt med flyktingfrågor? Är det inte rent av en förutsättning för en god insats? Jag har också en känsla av att det är stor skillnad när det gäller mottagandet här i landet av olika flyktinggrupper. För somliga sätter man till alla klutar och satsar alla de resurser som finns, medan andra får det betydligt svårare. Det är alltså på tiden att vi verkligen får en modell för hur det här skall gå till, så att alla som får tillstånd att komma hit — enskilt eller i grupp —- får samma behandling. Jag tycker att det hittills har hänt väldigt litet, och svaret säger också förfärligt litet. Jag är alltså tacksam för en precisering och litet fler uppgifter från statsrådet.
Herr talman! Jag vill först säga, i fråga om de insatser som kan göras av andra än statliga myndigheter, att vi nu har gett Röda korset - som nämndes här — möjligheter att vara med och agera i flyktingverksamheten, och Röda korset har fått statligt stöd för det. Visst håller jag med fru Diesen om att här finns mycket att göra. Många problem kommer förmodligen alltid att finnas, eftersom vi ofta ställs i den situationen att vi med kort varsel måste ta emot flyktingar från olika länder. Men det har också hänt en del. En av mina första resor som statsråd gällde att titta på flyktingförläggningarna. Alvestaförläggningen var väldigt dålig, och den kommer vi nu att bygga om och förbättra. Byggstarten beräknas till januari-februari, och projekteringsarbetet är nu i stort sett klart. Vi hoppas att förläggningen i nytt skick skall vara färdig hösten 1976. Som jag sade pågår det också ett arbete inom departementet med en genomgång av erfarenheterna av alla de frågor som är kopplade till det här problemet. Som ett led i det arbetet har det anställts en särskild expert, som nu har slutat sin del av jobbet. Men det fortsätter alltså i departementet. Vad fru Diesen menar med att det skulle vara så stor skillnad mellan olika flyktinggrupper förstår jag inte riktigt och kan därför inte svara på den frågan. Om jag skulle göra en personlig fundering om var problemen är allra störst, tror jag att det inte är vid det första omhändertagandet, när flyktingarna kommer till Sverige, utan det är vad som händer efter flyktingförläggningarna. Det är nog i det avseendet som vi måste fundera riktigt ordentligt, och göra det i samråd med de olika parter som är inblandade, på vilka resurser som behövs för att flyktingarna skall kunna trivas i vårt svenska samhälle och få den hjälp de behöver när de har lämnat flyktingförläggningarna. Jag tror faktiskt att det är där vi i dag har de största svårigheterna.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för de ytterligare upplysningar som vi nu fick. Jag är medveten om att Röda korset har fått statligt stöd för denna verksamhet. Men jag tycker ändå att det vore mycket väsentligt att få fram en modell för hur hela omhändertagandet skall gå till. Sedan delar jag också statsrådets uppfattning att problemen efter det att man lämnat flyktingförläggningen kan vara stora. Det har verkligen saknats en utvärdering av hur olika grupper har kunnat anpassa sig i samhället. När det kommer nya grupper av en nationalitet, som vi kanske under åtskilliga år har haft här i Sverige, visar det sig att man vet väldigt litet om hur det har gått för de tidigare invandrarna. Det finns alltså mycket att göra här, och jag avvaktar med intresse de förslag som kan framläggas från arbetsmarknadsdepartementet.

Herr talman! Fru Göthberg har frågat chefen för utbildningsdepartementet om han är villig att medverka till att betygen i förskoleutbildningen ersätts med kompetensbevis i enlighet med barnstugeutredningens förslag. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. På grundval av förslag från en inom skolöverstyrelsen tillsatt arbetsgrupp för betygsättning i lärarutbildningen har överstyrelsen i skrivelse till regeringen den 4 juni 1975 inkommit med förslag om betygsättning i lärarutbildningen. Även inom annan högre utbildning är betygen under diskussion. Jag vill också framhålla att det i uppdraget för 1974 års lärarutbildningsutredning ingår att överväga frågan om betygsättningen i lärarutbildningen. I direktiven för utredningen angav jag bl.a. att ”de negativa drag som finns i nuvarande betygsystem vid lärarutbildningsanstalterna kommer att förstärkas då utbildningen i högre grad inriktas mot samverkan och de sociala funktionerna i lärararbetet”. Detta uttalande gäller enligt min mening i särskilt hög grad förskollärarutbildningen. Betygsfrågorna inom den framtida högskolan, till vilken bl.a. förskollärarutbildningen förs fr.o.m. den 1 juli 1977, bör behandlas i ett sammanhang. En kartläggning av betygsättningen och betygens användning för alla högskoleutbildningar har nyligen igångsatts inom utbildningsdepartementet med utgångspunkt i riksdagens beslut med anledning av regeringens propsition om reformering av högskoleutbildningen. Först sedan denna kartläggning är gjord är det möjligt att samlat bedöma betygsfrågorna inom högskolan. Eventuella förändringar i nuvarande betygsättning inom olika utbildningar bör ske tidigast vid nämnda tidpunkt.

Herr talman! Självfallet är jag medveten om att den utredning som jag har åberopat f. n. är föremål för remissbehandling. Att jag har tagit den som utgångspunkt för min fråga beror på att jag tycker att förslaget och motiveringen för förslaget är så riktiga och ligger så helt i linje med den utbildning man har i dag inom detta område. Jag vill tacka statsrådet för det svar som gavs, och jag tycker att det andas någonting positivt, trots allt. Men jag är litet besviken över att en förändring på detta område inte kan komma förrän tidigast 1977. I dag är utbildningen på våra förskoleseminarier till allra största delen inriktad på grupparbete, samverkan och samarbete i och omkring olika projekt. Jag tycker att denna utbildningsform på ett alldeles utmärkt sätt förbereder eleverna för deras uppgifter som förskolelärare. Den ligger också helt i linje med de fina intentioner och riktlinjer som finns i förskoleplanen, som genomgående talar om samverkan, samarbete och dialog mellan barn och vuxna. Förskoleutbildningen upplevs i dag också mycket positivt av både elever och lärare. Vad som däremot upplevs negativt är den graderade betygsättningen. De flesta lärare och elever anser — och som jag ser det med rätta — att betygsättningen motverkar utbildningens syften. Detta synsätt har vid ett flertal tillfällen givits till känna genom skrivelser och genom uppvaktningar från studerande och lärare vid seminarierna. Det har också framkommit i de yttranden som avgivits över SÖ:s utredning stimulerande åtgärder i norra Bohuslän Betygen i den här utbildningen motverkar den strävan man har till samarbete och solidaritet och bör snarast ersättas med ett kompetensbevis, kompletterat med utbildningsbevis som anger utbildningens omfattning och innehåll.

Herr talman! Herr Mattsson i Skee har frågat mig om jag har observerat den senaste tidens snabbt försämrade arbetsmarknadssituation i norra Bohuslän och i så fall vilka åtgärder som kan påräknas från regeringens sida. Vi kan i dag notera en viss nedgång i efterfrågan på personal. Särskilt påtagligt är detta inom vissa näringsgrenar och i vissa regioner, bl.a. Strömstads och Tanums kommuner i norra Bohuslän. Problemen är störst för dem som saknar yrkesutbildning, är nytillträdande eller äldre arbetstagare. Samtidigt finns inom regionen strukturella sysselsättningsstörningar, främst inom livsmedelsbranschen. Varsel om nedläggning av företag berör f. n. ca 150 personer, vilka till stor del utgörs av äldre arbetstagare. Under senare år har lokaliseringsstöd beviljats företag för sysselsättning inom Strömstads och Tanums kommuner till ett sammanlagt värde av 29 milj.kr. Stödet beräknas ha tillfört kommunerna ca 400 årsarbetstillfällen. För att ge sysselsättning åt arbetslösa och förbättra infrastrukturen i regionen har under de tre senaste budgetåren beredskapsarbeten bedrivits inom området i en omfattning som motsvarar en total sysselsättningsökning av ca 13 800 dagsverken. Länsarbetsnämnden i Göteborgs och Bohus län har för vinterhalvåret 1975/76 upprättat ett handlingsprogram för att kunna möta uppkommande problem på arbetsmarknaden. Inte minst gäller detta norra Bohuslän. Strömstads och Tanums kommuner ingår i det allmänna stödområdet och möjligheter finns därför att främja sysselsättningen med alla de stimulansåtgärder av regionalpolitisk och lokaliseringspolitisk natur som kan aktualiseras. Beträffande planerna på nedläggning av konservfabriker i Strömstad vill jag betona att det i första hand bör ankomma på de företag som äger fabrikerna att skaffa fram ny verksamhet till de anställda i orten.

Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min interpellation. Anledningen till interpellationen är att arbetsmarknadsläget för norra Bohuslän ånyo mycket starkt försämrats — detta genom att två konservföretag i Strömstad beslutat nedlägga driften. Viss personal har redan avskedats. Till detta kommer att det inte sker någon nyanställning i de andra företagen inom området. Man kan ju tycka att 160 personer inte är något stort antal. Men för att få den rätta proportionen på vad det betyder för kommunen och för norra Bohuslän skall man sätta det i relation till att vi har ungefär 2 000 industrisysselsatta i området och att det således är närmare 8 96 som på det här sättet blir utan arbete. Gör man en jämförelse med Göteborg inom samma län, som ju har 85 000-90 000 industrianställda, finner man att procentsiffran motsvarar ungefär 7 000 anställda i Göteborgstrakten —- alltså mer än t.ex. Eriksbergs varv hade. Jag vill gärna understryka arbetsmarknadsministerns uttalande om det ansvar som bör åvila de avvecklande företagen. Ofta sker emellertid nedläggningarna därför att de ekonomiska resurserna saknas, och i så fall blir ju förhoppningar i och för sig värdelösa. Men i åtminstone ett av fallen rör det sig om en ägare som är mycket verksam i svensk industri och som bör ha möjligheter att kompensera vad som läggs ned. Även staten har ju gjort affärer som medfört att koncernen har god likviditet. Och vad som då kan intressera är vilka möjligheter man har i arbetsmarknadsdepartementet för att påverka ägaren att göra något för den verksamhet som läggs ned. Sedan noterar jag värdet av att tillhöra stödområdet. Statsrådet Bengtsson redovisar vad som kunnat göras med hjälp av de regionalpolitiska instrumenten. Det visar också riktigheten av att riksdagen tidigare har motsatt sig propåerna om att de bohuslänska kommunerna skulle föras ut ur stödområdet. Någon långsiktig lösning på sysselsättningsproblemen i området har ännu inte uppnåtts, men jag tolkar svaret så att länsarbetsnämndens handlingsprogram för den norra länsdelen gör att vi för de akuta svårigheterna kan räkna med att de arbetsmarknadspolitiska instrumenten kommer till full användning. Jag vet också att kommunen, länsarbetsnämnden och landstinget ständigt arbetar på att lösa problemen och att de i denna strävan har kontakter med företag och olika organ inom näringslivet, statliga myndigheter och departement. Men trots detta ständigt pågående arbete har jag ansett det nödvändigt att peka på den nuvarande akuta situationen. Jag har gjort det inte minst därför att Bohuslän ofta framställs som en överhettad arbetsmarknad på grund av de lokaliseringsintressen som har redovisats i t.ex. den fysiska riksplaneringen och även genom senare uttalade önskemål från industrihåll. Ibland ges man bilden av Bohuslän som ett svenskt Ruhrområde, där det ryker och bolmar ur svarta skorstenar i varenda vik. stimulerande åtgärder i norra Bohuslän Så är verkligen inte fallet — och ingen eftersträvar det heller. I en sammanställning som den regionalekonomiska enheten på länsstyrelsen har gjort över ett 30-tal projekt som förekommit i debatten är det endast ett fåtal — jag tror det är fyra eller fem — som är i gång. Då räknar jag också in sådana projekt som flygplatsbygget i Landvetter och oljeplattformsbyggena i Strömstad. Jag nämner detta därför att vi i arbetet med lokaliseringsverksamheten har mött den inställningen även från mycket välorienterade företag och företagsorganisationer, att det är så svårt att få besked om etableringsmöjligheterna i Bohuslän därför att det finns så starka restriktioner där. Detta gäller framför allt norra länsdelens restriktioner avseende naturvård, kulturminnesvård och friluftsliv — och nu skall vi också ta ställning till primära rekreationsområden. Restriktionerna har sammanfattats i planeringsprincipen ”den obrutna kusten”. Det rör sig i dessa diskussioner inte om stora miljöstörande etableringar. Därför skulle det vara av värde att få höra arbetsmarknadsministerns syn på avvägningen mellan utbyggnaden av näringslivet och bevarandet av olika områden för ändamål som har angivits i den fysiska riksplaneringen. Utöver de akuta svårigheter som uppkommit genom de nämnda företagsnedläggningarna vill jag slutligen peka på ett moln som inom en relativt nära framtid kommer att torna upp sig, om vi inte får en fortsättning på oljeplattformstillverkningen. Där kan vi ju inte råda över beställarsidan, men även planeringsmässigt föreligger det en del problem som måste lösas. De kommer upp till behandling senare under detta riksmöte och måste då ges en sådan lösning att industrigrenen kan utvecklas. Den sysselsätter i dag över 800 personer, och norra Bohuslän orkar inte med en sådan smäll som en nedläggning av den verksamheten skulle innebära.

Herr talman! Jag vill instämma i vad herr Mattsson i Skee just har sagt. Jag har samma bedömning som han av dessa frågor. Men jag vill göra en del kompletteringar. I arbetsmarknadsministerns svar heter det att det inom regionen finns strukturella sysselsättningsstörningar, främst inom livsmedelsbranschen. Ja, det gör det. Ganska kraftiga sådana t.o.m. Konservindustrin ligger f.n. verkligen illa till, och fisket står och balanserar och kan när som helst kollapsa, om det inte får kraftfull hjälp från statens sida. Där är det viktigaste kanske inte så mycket ekonomisk hjälp som möjligheterna att ha kvar fiskevattnen. Livsmedelsbranschen, alltså i detta fall konservindustrin, har inget särskilt bra läge. Det är lätt att skälla på konservindustrin och säga att man sköter sig dåligt — man lägger ju ned osv. Men en viktig orsak till det dåliga läget för konservindustrin är det usla EG-avtal som regeringen slöt på detta område. Sådana här varor importeras nämligen tullfritt utifrån, medan motsvarande varor från svenska industrier exporteras med tull till EG-området. Detta har ganska avsevärt försvårat läget för den svenska konservindustrin. Okay, det är ingenting att göra åt det nu, inte på ett tag i varje fall. Men det förtjänar att påpekas i detta sammanhang. Med den befolkningsfördelning som norra Bohuslän har behövs det ett genuint nytillskott av arbetstillfällen. Under en tioårsperiod behövs det ett sådant tillskott på tusentalet arbetstillfällen. Det är glädjande att arbetsmarknadsministern kan redovisa att det genom sysselsättningsstödet har tillkommit 400 årsarbetstillfällen. Det är beklagligt att arbetsmarknadsministern inte har någon statistik som visar hur många arbetstillfällen som under denna tid fallit bort inom samma område. Jag har en känsla av ait nettosiffran inte är så förfärligt uppmuntrande. Den kanske viktigaste orsaken till norra Bohusläns svåra läge är den som herr Mattsson i Skee just har berört, nämligen att stora delar av industrin inte vågar etablera sig där, därför att man har hört alldeles för mycket om hur besvärligt det är att komma till norra Bohuslän. Det är en felaktig föreställning — det vet vi — men man har den. En annan orsak är att en del av den industri som vill komma inte får göra det på grund av riksplaneringen. Statsmakterna styr bort från norra Bohuslän viss industri som vill komma dit. Det kan man också acceptera i norra Bohuslän. Men förutsättningen är att staten i så fall tar ett alldeles speciellt ansvar för att det kommer dit ersättningsindustrier. Vad är det för mening med att behålla norra Bohuslän som rekreationsområde enligt riksplaneringen, om inte de som bor i området har arbete, om det blir en död bygd? Jag vet att det inte är någonting som arbetsmarknadsministern önskar. Men jag vill verkligen hoppas att arbetsmarknadsministern instämmer i min tes att statsmakterna har ett alldeles speciellt ansvar för sysselsättningen i ett område, från vilket statsmakterna styr bort viss industri som skulle kunna komma dit. Jag vore tacksam över att få ett besked om det här i dag.

Herr talman! Jag skall också be att få anföra några synpunkter på arbetsmarknadssituationen i norra Bohuslän, som kontinuerligt framstår som det område i Göteborgs och Bohus län som har de största svårigheterna med sysselsättningen. Under hela min tid här i riksdagen har frågan ständigt återkommit. Det senaste som hände var att vi fick en industri för byggande av oljeplattformar, och det hjälpte i någon mån upp situationen. Vi vet emellertid inte vad som kan hända i framtiden — den här industrin kanske är tillfällig. Någon lättare industri som passar för kvinnlig arbetskraft — även om vi ogärna vill dela upp arbetena efter kön — finns emellertid inte. Den kvinnliga arbetskraften får det alltså svårare. Oljeplattformsindustrin är en tung industri. Det vi talar om här gäller framför allt Sotenäs, Tanum och Strömstad med ett befolknings stimulerande åtgärder i norra Bohuslän underlag på ca 30 000 människor — motsvarande befolkningen i en medelstor svensk stad. Som herr Lindahl i Hamburgsund sade har konservindustrin svårigheter. Sillen tryter, den blir allt dyrare. Men ändå måste man hålla med statsrådet när han i sitt svar säger att företagen givetvis har ett ansvar när det gäller att skaffa fram ersättningsindustri, inte minst med tanke på att statligt stöd har utgått till konservindustrin. Det gäller också Electrolux, som samhället för ett par år sedan under Facitkrisen fick rädda. Det finns en industri som har gamla anor i Bohuslän, nämligen stenindustrin. Det skulle kunna komma i gång igen — det finns avsättningsmöjligheter. Men den skaffade sig på 1930-talet så dåligt rykte att ingen arbetskraft vill dit. Man har i de berörda kommunerna försökt att ordna inskolning av unga människor i stenindustrin, men det kommer inga sökande. Och jag kan inte se annat än att det beror på det dåliga rykte från miljösynpunkt som stenindustrin en gång fick. Nu finns det möjlighet att förbättra denna miljö, och man skall väl inte ge upp hoppet —- det kanske finns vissa förutsättningar att öka sysselsättningen inom stenindustrin. Det räcker emellertid inte med regionala insatser, det räcker inte med de beredskapsåtgärder som länsarbetsnämnden kan vidta, utan ytterligare åtgärder måste vidtas centralt. Vi är överens om att norra Bohuslän inte skall ha någon miljöstörande industri. När Gränges Hedlund en gång sökte till Tanum ansåg jag för min del — och riksdagsledamöterna från Bohuslän var eniga på den punkten — att den industrin inte var miljöstörande i lagens anda. Nu gick emellertid den industrin oss förbi, och vi beklagar det mycket. Norra Bohuslän har kommit i kläm mellan fritidsintressena och intresset att få arbetstillfällen. Sådana besvärligheter finns naturligtvis också på andra håll, men de är särskilt kännbara i norra Bohuslän. Vi skulle, herr statsråd, behöva få en exempelsamling på industrier som skulle kunna söka sig till norra Bohuslän. F. n. söker sig industrierna inte dit om de inte är absolut tvungna, därför att man vet att det från naturvårdssynpunkt möter så stora svårigheter. Detta var inte intentionerna bakom riksplanen. Vad som sades där var att miljöstörande industri inte skulle få förläggas till norra Bohuslän. Det är alltså fritt fram för annan industri, men industrin vågar inte därför att svårigheterna att få tillstånd tekniskt sett är så stora. Jag tror alltså att man skulle kunna göra upp en exempelsamling på vilka industrier som kan förläggas hit. En sådan skulle vara till stor hjälp för norra Bohuslän i det här avseendet. Vi skulle behöva få en ändrad attityd, och en sådan skulle kunna skapas genom den här klarsignalen. Jag har i ytterligare fyra punkter antecknat åtgärder som man skulle kunna gå in med: 1. Statsföretag har nämnts i detta sammanhang. Statsföretag borde här kunna ta ett ansvar för förädling i norra Bohuslän av den råvara som används i den petrokemiska industrin. 2. I den nämnda exempelsamlingen skulle man kunna ge exempel på verkstadsindustrier som skulle kunna etablera sig i norra Bohuslän och där ha tillgång till kaj. 3. Jag tror att det blir nödvändigt att ta upp nya förhandlingar med Electrolux. Det femårsavtal som har träffats går ut om ett par år. Det är viktigt att man säkrar den industrin i Strömstad. 4. Det kan naturligtvis skapas fler offentliga tjänster. Det gäller inte bara norra Bohuslän utan hela landet, men en möjlighet är att här gå in med sådana.

Herr talman! Jag är överens med tidigare talare. Det är glädjande att man lokalt kan notera en politisk enighet om de praktiska frågorna. Det verkar som om man skulle kunna säga att vi alla lokalt är reformister. Det är naturligtvis riktigt som herr Mattsson i Skee säger att 160 anställda i och för sig inte är någon stor siffra. Men jämfört med exempelvis Göteborg är det en stor siffra för norra Bohuslän, eftersom möjligheterna att där finna nya verksamheter är begränsade. Vi är alltså överens om att det som hänt och håller på att hända i norra Bohuslän praktiskt inte kan klaras lokalt utan att det måste till andra åtgärder. Vi är överens om att det i första hand är de berörda företagen som är ansvariga. Det mest positiva i arbetsmarknadsministerns svar är att han framhåller att det i första hand ankommer på dessa företag att ta sitt ansvar. Där tycks vi allesammans vara överens. Jag har däremot satt ett litet frågetecken för det inlägg som herr Lindahl i Hamburgsund hade. Han sade att statsmakternas agerande kanske inte är sådant som det borde vara. Men det är ju ändå tack vare statsmakterna eller — enkelt uttryckt — regeringen som vi fått undantaget från 136 a § osv., att vi fått plattformarna och att det över huvud taget hänt någonting inom norra Bohuslän. Jag undrar om inte herr Lindahl har förväxlat statsmakternas med s.k. statsmäns agerande. Jag tänker på en nybliven partiledare. Hans agerande bl.a. i denna kammare har sannerligen inte hjälpt norra Bohuslän. Det kan alltså här föreligga en förväxling, och på den punkten ställer jag en fråga. Till herr Lindahl vill jag också säga, att det inte är svårt att komma till norra Bohuslän. Jag har en annan uppfattning om Bohuslän. Jag kan instämma i det som har sagts av herr Mattsson i Skee och det som har sagts av herr Evert Svensson om t.ex. stenindustrin. Men stenindustrin handlar inte bara om 1930-talet. Det handlar här också om en oerhörd misskötsel på 1960 och 1970-talen, då vi efter nedgången på 1930-talet importerade stenarbetare som man hänsynslöst bara skickade tillbaka. Det gällde portugiser. Den fria företagsamhetens företrädare har handskats vårdslöst med den arbetskraft som funnits. Stenindustrin befinner sig nu i ett dilemma. Där har vi inte haft något att komma med trots att det finns en viss efterfrågan. stimulerande åtgärder i norra Bohuslän Jag är inte överens med herr Lindahl om vägarna. Vägarna är ett huvudproblem för Bohuslän, och då gäller det inte bara vägbeläggningen och antalet kilometer — det är broar som fattas. Smögenoch Kungshamnsområdet t.ex. skulle mycket väl kunna klara den bit vi nu pratar om, nämligen sysselsättningen, om man hade en bättre möjlighet att komma över till Lysekilshalvön via en bro. Det skulle förkorta pendlingsavståndet för i dagens läge ett 70-tal personer från 8 mil till 4 å S mil. Vägarna är alltså en viktig faktor. Här bör man kunna göra någonting. Det är inte bara ett akut problem för dagen. Det kommer att få konsekvenser på sikt. Överläggningar med vägverket har pågått i slutet på föregående månad angående detta. Det finns i vägverkets planering alldeles för litet även i femårsplanen beroende på att anslagen är för små. Man har över huvud taget icke kunnat planera för någon större satsning den närmaste tiden. Där skulle jag vilja att man tittade särskilt på de problem som finns. Låt mig sedan säga beträffande plattformarna att oavsett om det kommer en ny beställning eller icke blir det ett glapp i sysselsättningen när den första blir färdig tills någon ytterligare plattform beställs. Det glappet i sysselsättningen kommer någon gång fram på våren. Det är riktigt som det har sagts att det inte är en friställning av 800 som kommer att drabba Strömstad — ungefär hälften drabbar Strömstadsområdet. De andra arbetarna har kommit från annat håll och de kommer natuligtvis att ta sig tillbaka till sina hemorter — i det här fallet inte minst Göteborg.
Herr talman! För att den här diskussionen inte skall spåra ur helt är det kanske bäst att jag med en gång rättar till herr Gösta Gustafsson i Göteborg. Jag sade i mitt inlägg inte ett dugg om vägarna eller kommunikationerna i Bohuslän. Jag instämmer med herr Gustafsson i att de är dåliga. Om herr Gustafsson hade besvärat sig med att ta reda på vad jag tidigare sagt här i kammaren om dem och om hur jag har agerat på den här punkten, hade han vetat att jag anser att de är usla och behöver förbättras. Detta gäller inte bara vägar och broar utan även järnvägar. Men den frågan har jag över huvud taget inte berört i dag. Den kan vi naturligtvis diskutera, men jag tycker inte att den hör hemma i denna diskussion. Vidare lyckades herr Gustafsson få in herr Ahlmark i den här diskussionen. Det är kanske rätt naturligt. För ca ett år sedan var nämligen herr Gustafsson också inblandad i en interpellationsdebatt här i kammaren, där huvudagerande var bostadsminister Carlsson och riksdagsman Ahlmark. Där drev herr Ahlmark hårt tesen att statsmakterna av miljöskäl styrt bort viss industri från norra Bohuslän, och det har man gjort, herr Gustafsson. Det är inte myndigheterna som gått ut och raggat upp några oljeborrtornsorder, sådana har kommit ändå. Det har funnits —- det är vi väl medvetna om — många andra slags projekt som man diskuterat att placera:i norra Bohuslän, men de har styrts bort på grund av miljöpolitiska skäl. Det är då herr Ahlmark och jag menar att när statsmakterna styr bort industri som vill komma till ett område så har de också en särskild förpliktelse mot befolkningen i det området. Man måste skaffa fram ersättning så att befolkningen i alla fall har arbeten och kan bo kvar i sitt område. Inga kan vara gladare än bohuslänningarna om de slipper miljöstörande industri och kan få någon annan i stället. På den punkten tror jag vi är helt ense. I övrigt hoppas jag att den här diskussionen kan fortgå utan att vi behöver misstolka varandra alltför mycket.
Herr talman! Det är möjligt att det kan vara fel på mottagaren, men det är inte alltid sagt att det är mottagaren det är fel på om en missuppfattning kommer till stånd, det kan vara sändaren. Vad jag tidigare sagt är, att vi från Bohusläns sida haft att slåss emot mycket, bl.a. detta att det över huvud taget inte skall få lokaliseras någonting till västkusten. Jag vill instämma i de punkter som Evert Svensson föreslog, och jag vill än en gång upprepa vad jag sagt tidigare, nämligen att när det gäller Bohuslän måste jag hålla på att vi lokalt tycks vara helt överens om det praktiska. Det är motståndet centralt, i press och massmedia, som vi haft att kämpa mot. När det gäller vägarna uppfattade jag herr Lindahls i Hamburgsund uttalande på det sättet att det var svårt att komma till och från norra Bohuslän. Det fattade jag som ett skäl grundat på vägförhållandena. Är vi då även överens om detta med vägarna har jag inget mer att tillägga.

Herr talman! Gösta Gustafsson i Göteborg gladde sig över den politiska enighet som mycket sällan utmärker riksdagsmän från Bohuslän när det handlar om regionala frågor, varefter han omedelbart hamnade i en partipolitisk träta. Det är inte så märkvärdigt att den formen av samverkan — tvärpolitisk samverkan — har vuxit sig särskilt stark i Bohuslän. Man kan nog påstå att vi är drivna samman med gisselslag, och det är en effektiv metod att driva folk samman med och har så varit i över 40 år. Bohuslän, särskilt norra Bohuslän, har haft otur, det kan inte hjälpas. Vi behöver inte rekapitulera vad som hände på 1930-talet då allting gick i stå. Den tidigare betydelsefulla stenindustrin dog ut mer eller mindre och det hände mycket annat elände också. Sedan gick det 40 år och det hände just ingenting. Vi fick litet småetableringar, men någonting allvarligt som verkligen kunde sätta fart på livet där hände inte. När det väl började hända saker, när den tillgång — jag skall återkomma stimulerande åtgärder i norra Bohuslän till den — som norra Bohuslän exklusivt har verkligen skulle kunna börja exploateras och ge utdelning, då får man inte längre utnyttja den för då har vi börjat bli så väldigt intresserade av detta med miljöoch naturvård. Tänk er att någon hade velat bygga ett oljekraftverk på Hogdalsnäset i slutet av 1930-talet. Ingen människa skulle ha förmenat dem det, alla skulle ha varit glada över den sysselsättning man fått. Men när planerna kommer fram i slutet av 1960-talet är det inte längre lika självklart, och de gick inte heller att genomföra. Jag tror — jag kommer aldrig ifrån det — att vårt stora problem kanske ligger där. Norra Bohuslän är underbart att bo, leva och arbeta i, men om vi nu skall vara ärliga i all vår lokalpatriotism: Vad har vi egentligen att bjuda näringslivet, arbetslivet som inte andra har? Det är det frågan gäller. Vad har vi för konkurrensmedel när vi försöker få industri och annat näringsliv att etablera sig i norra Bohuslän? Kommunikationerna har det talats om. De är inte så förfärande usla, de hart.o.m. blivit litet bättre. Jag tar mig från Kungälv till allra nordligaste Bohuslän en kvart snabbare nu än jag gjorde för några år sedan. Det finns lika dåliga kommunikationer på andra ställen, men exklusivt bra är de definitivt inte. Vad har vi när det gäller råvaror som är av den arten att de helst bör utnyttjas på stället där de finns eller så nära som möjligt? Vi hade granit, och det har vi fortfarande gott om, om bara någon ville ha den och kunde utnyttja den. Men den är inte längre en stor basråvara för industrin, även om den har rätt som menar att vi med bättre skötsel —- eller vad det nu skulle vara — alltjämt skulle ha haft en livskraftig stenindustri. Det är inte omöjligt ännu att göra någonting av denna industri, men något stort blir det aldrig — så mycket efterfrågan finns det inte på granit i de former den nu kan användas i. Vi har litet fisk — i den mån inte norrmännen tar marknaden ifrån oss. Men vi vet att ett av skälen till att det går dåligt för konservindustrin är att råvaran tryter. Det är inte längre så gott om den sortens fisk som används i konservfabriker. Ja, vad är det sedan vi har? Vi har inte någon arbetskraft. Det är det märkliga i en arbetslöshetsregion: det går inte något stort överskott av välutbildad yngre arbetskraft och väntar på jobb. De har redan flyttat bort. Vi ser nu, när plattformsbyggena kommit i gång, att de gärna vill komma hem igen. Den ena tomma stugan efter den andra fylls med hemflyttade nordbohuslänningar som tar chansen när de kan få ett jobb, men de finns inte där. Det är inte så att industrin, som är ute och letar efter ett bra ställe att rekrytera duktig arbetskraft, kastar sina blickar på norra Bohuslän. Därifrån har ju arbetskraften redan flyttat. Vad har vi? Jo, vi har ett djuphamnsläge. Det är det som är alldeles exklusivt och som knappast någon del av landet kan erbjuda — i varje fall inte bättre. Vi har en djuphamn med utomordentligt gynnsamma inseglingsförhållanden etc. Men problemet är: Vem är det som behöver en exklusiv djuphamn på 70-80 m? Nu har vi hittat de här plattformarna. För dessa behöver man detta djup — så länge det varar. Men annars vet vi att det i stort sett är tre produkter — kol, stål och olja — som är verkligt beroende av riktigt extrema djuplägen nära land. Vad är det mer som har den där riktiga nyttan av djuplägen, som gör att man måste söka sig just dit där djupläget finns? Det är nästan ingenting annat. Kol, stål och olja har det gemensamt att de är miljöstörande, och sådant får vi inte ha, i varje fall inte i norra Bohuslän. Man har faktiskt försökt, och det blir ingenting av med det. Detta är, menar jag, norra Bohusläns dilemma och den otur som man har haft: På den tiden då man utan invändning någonstans ifrån skulle ha fått lov att utnyttja sitt havsläge och sitt djupläge var det ingen som behövde det. Då var inte båtarna så stora som de är nu. När det behövs får man inte använda denna sin tillgång. Under mellantiden har bygden till stor del, ekonomiskt sett, dött ut. Vad kan man dra för slutsatser av detta? Många tycker att vi är litet vårdslösa med vår natur, att vi är litet för benägna att acceptera etablering av kolhamn i Vallhamn — vilket visserligen inte Evert Svensson vill ha, men som vi andra är positiva till —, oljekraftverk på Hogdalsnäset för några år sedan, för att inte tala om oljeplattformar. Jag tror att de som tycker att vi inte är tillräckligt aktsamma om den nästan unika miljö vi har ändå skall försöka förstå att det är ett svårt dilemma. Vad blir det kvar till sist för rekreationsoch fritidsmiljö i norra Bohuslän om där inte finns några människor som har möjlighet att leva och arbeta där året runt? Det är inte en vildmark man söker när man reser till Bohuslän på semester, utan det är kulturlandet vid havet som man reser till. Om det kulturlandet skall fortsätta existera förutsätter det utrymme även för arbetstillfällen. När vi diskuterade betänkandet om den fysiska riksplanen, Hushållning med mark och vatten, var det nog flera än jag som på ett alldeles särskilt sätt läste planregeln att kuststräckan mellan Lysekil och Strömstad i framtiden skulle hållas fri från miljöstörande industri. Jag läste den i varje fall för min del mycket noga och kom fram till att man menade kuststräckan mellan Lysekil och det som då var staden Strömstad. Men se det var två mil kvar mellan Strömstad och norska gränsen. I dag vet vi att man avsåg kuststräckan mellan Lysekil och norska gränsen. Jag tror att man på många håll accepterade den angivna målsättningen därför att man räknade med att det fanns ett litet andningshål i den del av Bohuslän som i själva verket utgör en del av den hårt industrialiserade norska grannbygden. Men nu får vi inte räkna med det, utan nu hör också Hogdalsnäset till den fridlysta delen. En - låt oss gärna kalla det så — unik tillgång till strand och berg, och f. ö. också av mycket annat, som denna i en del av Bohuslän som inte många känner till, på landskapets baksida mot Dalsland, skall självfallet utnyttjas för rekreationsoch fritidsändamål osv., såväl för de rörliga som för de fasta aktiviteterna. Men jag tycker att man kan komma ihåg vad vår förre landshövding i länet brukade framhålla. Han sade att om stimulerande åtgärder i norra Bohuslän vi har en trakt eller en miljö som är alldeles speciellt värdefull ur rekreationssynpunkt, är den miljön lika intensivt utnyttjad om 10 000 människor får möjlighet att vistas där året runt som om 100 000 människor är där några månader på sommaren. Det är inte detsamma som att gå miste om utnyttjandet. Får de 10 000 människorna den chansen blir det plats på andra rekreationsorter, eftersom dessa inte kommer att behövas för de människorna — de har sin rekreationsort hemmavid. Jag vill till sist säga att jag inte tror att vi på allvar kan räkna med att kunna lösa norra Bohusläns problem om vi inte, med all den aktsamhet vi skall iaktta, försöker vara litet mer balanserade än de mest fanatiska miljövårdarna när det gäller att väga mellan arbetslivets och fritidslivets krav. Jag tror att man i stort sett kan räkna med att riksdagsledamöterna —- trots att vi blir utskällda i brev från alla delar av landet dock sällan från Bohuslän — även i framtiden gärna kommer att välkomna etableringar av olika slag i Bohuslän. De få ledamöter som är närvarande i kammaren bör komma ihåg följande, om man ibland undrar över hur vi kan acceptera ett projekt som kanske ter sig litet tvivelaktigt ur miljösynpunkt. Om det är det första projekt man sett på 40 år, blir man litet skeptiskt mot allt välvilligt tal om att vi inte skall få ett visst projekt men att vi självfallet skall ha något annat i stället. På dessa 40 år har det i stort sett inte blivit något annat.
Herr talman! Det verkar kanske litet ofint av en hallänning att delta i denna Göteborgs-Bohuslänska överläggning. Den lokaliseringspolitik som vi har bedrivit och som har omfattat jämväl norra Bohuslän har gett resultat. Det kan man avläsa på många håll. Befolkningsutvecklingen i norra Bohuslän har stabiliserats under 1970-talet. Det är ett faktum som ingen kan komma förbi. Jag tycker att det är fel att så underskatta de lokaliseringspolitiska insatserna som herr Lindahl i Hamburgsund gör. 400 nya jobb genom lokaliseringspolitiska åtgärder är inget dåligt resultat. Jag är övertygad om att man på praktiskt taget varje länsbänk i kammaren skulle kunna ställa sig upp manoch kvinngrant och peka på områden som har stora och svåra regionala problem. Jag upplever det ständigt. Min dörr är som en svängdörr med besökare från hela landet, som med all rätt pekar på ungefär samma problem som de som ni har i Bohuslän. Nu är jag medveten om att det kan uppstå akuta problem inom vissa områden och att man då verkligen måste bjuda till och gripa in med åtgärder, och det gör vi också. Vi har fått göra det på många platser. Vi påverkas rent allmänt av konjunkturen ute i världen. Vi har svårigheter rent allmänt. Det är därför vi går in med 24 olika insatser för att komma till rätta med sysselsättningsproblemen. De drabbar olika. Vissa regioner har det svårare än andra. Jag tycker det är fel att låta ett företag ha som skalkeskjul att EG-avtalet skulle ha blivit litet ogynnsamt för det företaget och sedan sitta med armarna i kors. Vi kan aldrig tolerera det. Nu förnekar jag att det finns ett sådant samband, men även om det hade funnits skulle vi inte ha godtagit det som grund för minskad sysselsättning. Ett sådant stort företag som ligger bakom konservindustrin i Bohuslän bör rimligtvis kunna finna annan sysselsättning om det tvingas lägga ned. Nu hoppas jag att kommunalmännen och jag har samma uppfattning på den punkten. Den fackliga organisationen har det. Jag tycker att vi i första hand skall räkna med att försöka förmå ägarna till konservfabriken att finna annan sysselsättning som de kan förlägga till detta område. Av herr Mattsson i Skee har jag fått frågan hur jag ser på förhållandet mellan arbete och rekreation. Nu har ju regeringen gett ett svar i propositionen om riksplanen, som just ligger hos civilutskottet. Den frågan diskuteras i civilutskottet, där herr Mattsson är en av huvudfigurerna, och regeringens svar finns alltså där. Trots den här fina reklamen för norra Bohuslän som herrarna har gjort från talarstolen tycker jag att inläggen andas litet för mycket pessimism. Det är inte så att riksplaneringens s.k. gröna hand skulle förbjuda all lokalisering. Jag utgår ifrån att det är en oerhörd överdrift då ni står här och säger att ett stort antal företag har velat komma till norra Bohuslän men inte vågat. Jag skulle bli rasande glad över uppgifter på alla de företag det kan vara fråga om. Uppgifterna motsägs också av det faktum att vi genom att använda lokaliseringspolitiken har fått dit 400 nya jobb i ett antal nya företag. Kommunerna har ju möjligheter att påverka utvecklingen på olika sätt. Men det är klart att kommunerna måste erbjuda industriområden dit man kan lokalisera sitt företag. Kommunerna kan också, eftersom de ligger inom stödområdet, själva som beredskapsarbete bygga industrihus och på det sättet dra till sig den sortens industrier som man bör ha i detta område. Anledningen till att det inte står nyetablerade företag i kö hos Tanums kommun är att hela inre stödområdet ropar efter nyetableringar. Vi har inte så värst många nyetableringar. Det är hela förklaringen. Men skulle det finnas varuproducerande företag som har intresse av att lokalisera sin verksamhet till norra Bohuslän men inte vågar av miljöskäl, skulle jag bli mycket förvånad. De bör tvärtom till denna vackra miljö förlägga verksamhet som inte är miljöstörande. Flertalet av företagen inom varuproduktionen är inte miljöstörande. Det är klart att vi inom hela landet nu har mycket strängare regler för all företagsamhet då det gäller både den yttre och inre miljön. Det gäller naturligtvis i lika hög grad i Bohusläf som på andra platser. Beträffande vägar och broar så kan en hel del av de broar som finns och bör finnas i norra Bohuslän vara kommunala projekt. Jag råder kommunalmännen att ha sådana projekt färdiga, för de kan behövas som beredskapsarbeten. Vi kan komma att behöva tillfälliga beredskapsarbeten av den typen där uppe. Rent allmänt delar jag självfallet den uppfattning som har framkommit stimulerande åtgärder i norra Bohuslän här — eftersom jag själv kommer från västkusten — att man inte kan bygga sin framtid bara på turism och rekreation. I mitt eget hemlän var det tidigare många som hade den meningen att hit skulle inga industrier komma. Hit skulle bara komma sommargäster för att bada och ha det skönt. Men det visade sig att det kunde man inte leva på utan man måste självfallet ha andra arbeten än dem som den här kortvariga turismen ger. Man måste alltså bygga industrier. Låt mig säga, herr talman, att den omständigheten att vissa områden i Halland, Bohuslän och på ostkusten är s.k. gröna områden, där man inte vill ha miljöstörande företag, inte är något hinder för att till dessa landztap förlägga t.ex. industriområden. Herr Carlshamre undrade vilka konkurrensmedel norra Bohuslän har att erbjuda. Det var en rätt negativ katalog han gav mänskligheten. Men han glömde en väsentlig sak, nämligen att norra Bohuslän ligger inom stödområdet, vilket inte Halland gör och vilket många andra delar av landet inte heller gör. Det avgörande för de varuproducerande företag som är intresserade av att komma dit är om kommunen kan erbjuda dem tomtområden och om det finns möjligheter för dem att erhålla 1okaliseringsstöd. Det är ett konkurrensmedel som inte alla andra kommuner har.
Herr talman! Också jag hade, när så många från Bohusbänken yttrade sig i den här frågan, en känsla av att hallänningen Bengtsson får höra så mycket bohusläniana att han storknar. Kanske tydde hans svar också på det. Vad jag lade märke till och tog fasta på i det senaste inlägget av statsrådet var att han sade att det inte är något hinder för att till de här områdena förlägga vilket annat företag som helst, bara det inte är miljöstörande. Det är egentligen just ett sådant uttalande som vi behöver. Hur märkvärdigt det än kan låta har de som arbetar för oss och som har vårt uppdrag att ta kontakter med olika företag mött den invändningen. Därför är det värdefullt att ha ett nytt och auktoritativt uttalande på den här punkten att hänvisa till. Jag ansluter mig till uppfattningen att man skall lägga ansvaret för sysselsättningen på de företag som avvecklar sin verksamhet, men det är klart att den principen inte alltid kan tillämpas. I det fall som gäller Strömstad bör det vara användbart, men det är möjligt att den lilla kommunen som inte har någon annan relation till koncernen än just den här fabriken inte har så mycket att diskutera med koncernen om. Däremot kan man säkert diskutera med den på riksnivå, och det var därför jag var intresserad av att höra att man försöker pressa koncernen till att ta sitt ansvar. Jag delar åsikten att koncerner bör känna ansvar för den personal som de har anställt. Statsrådet säger att regeringen i propositionen har redovisat sin synpunkt på avvägningen mellan sysselsättning och miljövård och över huvud taget vad som inbegripes i begreppet den obrutna kusten. När man hör det blir man då inte optimistisk. Propositionen innehåller en redovisning av programmen, och den anger vilka fortsatta riktlinjer man tänker följa i planeringsskedet. Där är gränsdragningen densamma nu som den var när riksdagen år 1972 behandlade förslaget om fysisk riksplan när det gällde den norra delen av Bohuslän. Jag nämnde att vi kommer att få ta upp den frågan till behandling på nytt under riksmötet. Jag hoppas att de ansträngningar som vi gör för att få till stånd en förbättring då också skall mötas av förståelse från regeringssidan på ett sådant sätt att det blir möjligt att komma överens om den lösning som vi förespråkar. Man kan naturligtvis notera att det här området — bl.a. Tanums kommun -— har förlorat storföretag under tiden. Diskussion om Gränges Hedlund AB:s etablering ledde väl inte till att man fick helt klart för sig varför etableringen föll. Det fanns ju ett statligt ägarintresse i markområdet, och det fanns även andra statliga intressen som kämpade om företaget. I alla fall kan man konstatera att ett företag som vi bedömde såsom förenligt med riktlinjerna om lokalisering till Tanum inte fick möjlighet att etablera sig där utan i dag är i full färd med att ställa i ordning en industriplats i Blekinge län i stället. Tanken på industrihus har vi redan tagit upp. I samarbetskommittén i Bohuslän arbetar man nu med det här projektet för att försöka intressera kommunerna och eventuellt få stöd från landstingssidan för att snabba på verksamheten. Eftersom herr Gösta Gustafsson i Göteborg m.fl. har talat om broar vill jag påpeka att de inte är några kommunala projekt utan vägverksprojekt, och allesammans stora sådana. På den punkten har kommunerna ingen annan möjlighet än att som alla andra försöka påverka vägverkets planering och komma med inom dess fördelningsramar.
Herr talman! Jag vill gärna instämma i Evert Svenssons i Kungälv krav på något slags katalog över vilka industrier som kan komma till norra Bohuslän, och jag är också väldigt glad över att arbetsmarknadsministern här uttalade att alla varuproducerande industrier — om jag hörde rätt — borde höra till dem som kan komma dit utan några större problem. Men det händer alltför ofta i norra Bohuslän att folk frågar sig: Vad är miljöstörande industri och vad är det inte? Vi har t.ex. Gränges Hedlund — är oljeborrningsplattformarna miljöstörande eller inte? Vi vore nog väldigt tacksamma, om vi på något sätt kunde få en gränsdragning där. Jag underskattar inte alls värdet av att det har kommit 400 nya arbeten till norra Bohuslän med hjälp bl.a. av stödåtgärder, herr arbetsmark stimulerande åtgärder i norra Bohuslän nadsminister; tvärtom är jag mycket glad och tacksam för det. Jag menar bara att man inte får se sig blind på den siffran och sedan vara nöjd, utan man måste försöka sätta den i relation till vad som går bort. Då har man kanske inte fullt så glädjande siffror kvar. I vad gäller konservindustrin har herr Mattsson i Skee helt rätt. Det är alldeles klart att en av industrierna i Strömstad som nu skall läggas ner hör till en stor koncern som vi här i riksdagen har varit med om att ge så pass stora likvida medel genom ett visst köp att den verkligen borde ha möjlighet att göra någonting; det är ett krav som man kan ställa på det företaget. Men alla företag inom konservindustrin hör faktiskt inte till denna koncern, utan många av dem är små. Detta gäller kanske inte speciellt i norra Bohuslän, men går man till mellersta Bohuslän finner man gott om riktigt små företag inom konservindustrin. Där kan man kanske se om inte problemen börjar bli litet större. Det här aktuella storföretaget är däremot ingenting att snyfta över och beklaga. Herr Mattsson i Skee var inne på en sak som man i Tanums kommun upplever som beklaglig och som ett mycket stort hinder, nämligen AB Atomenergis markinnehav. Bolaget köpte en gång mark för en tilltänkt anläggning för upparbetning av kärnkraftsavfall, någonting som kommunen inte är ett dugg trakterad av och som befolkningen inte vill veta av. Bostadsministern har f. ö. svarat mig på en fråga att han anser att sådant inte är förenligt med den fysiska riksplanen. Det vore väldigt väl om statsmakterna kunde understödja kommunen i försöket att få återköpa den här marken från Atomenergi. Till sist vore jag mycket tacksam om statsrådet kunde ge besked om han instämmer i min tes: Har man inte i ett sådant område som norra Bohuslän, där statsmakterna otvivelaktigt har hjälpt till att styra bort viss industri, ett särskilt ansvar för att försöka finna ersättningar som kan ge arbete?
Herr talman! Jag predikar ingen förnöjsamhet på något sätt när jag talar om vad som har hänt i norra Bohuslän, utan jag bara pekar på att helt hopplös är inte situationen. Man har satsat 29 milj.kr. och det har gett 400 nya jobb. Tio företag i Tanum och åtta i Strömstad har fått den hjälpen. Det visar alltså att det finns möjligheter att få lokaliseringsstöd. Det har ju inte skett därför att det har blivit ett område där man skall förhindra miljöstörande industrier, utan det har skett på grund av strukturen i detta område. Denna utveckling började inte när riksplanen togs. Herr Carlshamre beskrev målande den utveckling som har ägt rum och som har gjort att man tog med denna region i stödområdet. Jag har sagt att statsmakterna är beredda att medverka med alla de lokaliseringspolitiska medel som står till förfogande. Jag tror inte så mycket på en katalog över vilka företag som kan komma i fråga. På detta område får vi arbeta som vi gör på alla andra områden. Det förutsätter nämligen aktivitet från de kommunala förtroendemännen. Vi kan inte sitta centralt och klara lokaliseringspolitiken och föra ut den till kommunerna, utan vi räknar med en oerhörd kommunal aktivitet. Till varje företag som har funderingar på att lokalisera sig till detta område vill jag säga: Tag ögonblickligen kontakt med oss, så skall ni få veta om verksamheten är miljöstörande eller inte. Jag är övertygad om att de allra flesta företag som kan vara intresserade icke är miljöstörande. Det är de stora företagen som här har nämnts, som kan vara miljöstörande. Svaret till kommunalmännen är: Dölj inte vad det är för företag som vill komma dit! Får vi reda på det, så skall ni få veta om de kan få stöd eller inte — om de passar in i omgivningen.
Herr talman! Jag håller nog fortfarande fast vid att det vore väldigt nyttigt om vi på något sätt fick litet klarare linjer i fråga om vad som är miljöstörande industri. Vi hamnar så ofta i svåra avvägningsproblem. Det vore alltså nyttigt om vi kunde klargöra detta så att de berörda parterna på ett mycket enkelt sätt själva kunde avgöra om man klart är på någon sida av gränsen eller om man är ett tveksamt fall.

Herr talman! Herr Svanström har frågat mig om regeringen är beredd att omedelbart ge klarsignal för de fortsatta breddningsarbetena på Bergabanan. Som svar på interpellationen får jag meddela att regeringen i dag beslutat att bansträckan Berga-Sandbäckshult skall rustas upp till normal spårstandard för en kostnad av 14 milj.kr. Arbetena kommer att utföras som beredskapsarbete och i första hand ge sysselsättning åt svårsysselsatta.

Herr talman! Efter den ganska omfattande diskussionen från och mellan de erövrade provinserna skall vi återföra debatten till det gamla ursvenska området, även om det gäller en av de fattigaste delarna, nämligen Småland. Jag tackar herr statsrådet och regeringen för det odelat positiva svaret på min fråga. Men jag har också anledning att framföra ett tack från övriga motionärer, och jag vill utvidga tacket till — utöver regeringen —- trafikutskottet och riksdagen. Det var nämligen dessa båda sistnämnda instanser som enhälligt uttalade sig för en breddning av den kvarvarande 32 km långa bandelen mellan Sandbäckshult och Berga. Genom dagens regeringsbeslut skall således denna breddning verkställas. Herr talman! Jag kunde kanske ha stannat här och nöjt mig med denna djupt kända tacksamhet. Men jag vill i anslutning till det positiva svaret göra några allmänna kommentarer. Herr Carlshamre sade i den förra debatten att man hade drivit samman representanterna för Bohuslän med gisselslag. För vår del i Kalmar län har gisselslagen sannerligen icke saknats. Sammandrivningen har i vissa delar varit begränsad, men på den här punkten har det rått enighet mellan alla instanser i Kalmar län. Jag vill bara framhålla vad som har sagts i min interpellation, att i såväl Länsprogram 1970 som Länsplan 1974 har länsstyrelsen enhälligt uttalat sig för att denna utbyggnad skulle komma till stånd. Likaså har länsstyrelsen vid årets början i ett förslag till regional trafikplanering för Kalmar län framhållit det angelägna i att utbyggnaden kommer till stånd. Det är ingen tillfällighet att vi betraktar det här som en mycket angelägen fråga. I interpellationen har jag — och det har skett även i andra sammanhang — påvisat hur angeläget det är bl.a. för sysselsättningen, och därför finns arbetsmarknadsministern onekligen med i bilden, inom sådana inlandskommuner som Högsby och Hultsfred att den här bandelen kommer till utförande. Förhållandena i Högsby är även av andra orsaker sådana att de inger allvarlig oro. Befolkningsutvecklingen har länge varit negativ. De satsningar som gjorts från kommunens sida för att förbättra möjligheterna till sysselsättning inom kommunen har på många områden under de senaste dagarna sett ut att helt äventyras. Det är emellertid min förvissning att genom ombyggnaden av den berörda bandelen skall förutsättningarna för en förbättring av förhållandena öka. Jag vill också säga att detta kan innebära vissa ökade möjligheter att bibehålla och förbättra järnvägslinjen Hultsfred-Linköping. En del godstransporter kommer utan tvivel att föras den här vägen sedan breddningen genomförts. I sammanhanget vill jag påpeka hur angeläget det är för Kalmar län, som har drabbats av en betydande järnvägsnedläggning, att de nu kvarvarande järnvägslinjerna får bibehållas. Vidare vill jag framhålla att vi självfallet har kunnat läsa ut av beskedet i dag att ombyggnaden inte kommer att innefatta anläggning av perronger. Därmed är det väl åtminstone f. n. på det sättet att våra starka önskemål om en återupptagen persontrafik på de här bandelarna inte ligger särskilt väl till. Men jag vill ändå understryka den oerhörda vikten av att man bl.a. ur beredskapssynpunkt har den aktuella bandelen utbyggd. Vi kan mycket väl långt tidigare än vi tror bli tvingade att införa persontrafik på järnväg i större omfattning än vad som nu är fallet. Jag skall inte i diskussionen med statsrådet Bengtsson gå in på de risker som kan finnas att andra järnvägslinjer kommer att bli nedlagda. Jag är på det klara med att det ligger inom ett annat departements område. Jag vill avsluta mitt anförande, herr talman, med att än en gång från —- det tror jag att jag vågar påstå — hela Kalmar läns befolkning framföra ett tack för det beslut som har fattats i regeringen.

Herr talman! Liksom herr Svanström vill jag uttrycka min glädje över att regeringen nu har fullföljt det beslut som på trafikutskottets förslag kammaren fattade år 1974. Men det var ju bara ett inslag i den offensiva politik som trafikutskottet förordade 1974. Däri ingick också elektrifieringen av banan Borlänge-Mora och beslutet att SJ efter många år av passivitet skulle inköpa motorvagnar att användas för persontrafiken. Vi hade tagit till utgångspunkt att den resignation och den pessimism som funnits i detta land beträffande järnvägstrafikens framtid nu skall brytas. Detta gjorde vi inte minst därför att vi anser att av alla trafikmedel är den spårbundna trafiken den som har de största förutsättningarna för en snabb teknisk utveckling. Det återstår fortfarande en del av det som riksdagen på trafikutskottets förslag har beslutat, och vi hoppas nu att också övriga beslut som har fattats skall fullföljas i rask takt.

Herr talman! Som representant för Kalmar län kan jag instämma i vad herr Svanström här anfört och uttala min tillfredsställelse över att regeringen nu har fattat ett positivt beslut i denna fråga. Från en tidigare uppvaktning för statsrådet Bengtsson vet jag att arbetsmarknadsministern har haft mycket stor förståelse för kravet på en sådan lösning. På det psykologiska planet har detta varit något av en ödesfråga för oss som representerar Kalmar län. Vad gäller den ekonomiska insatsen är den väl inte så överväldigande, men rent psykologiskt — alltså för att skapa en gynnsam utveckling i länet i framtiden och för framtidstron i länet — har detta projekt haft utomordentligt stor betydelse. Därför är det med stor tillfredsställelse som vi i dag registrerar regeringens beslut. Jag har velat säga detta också därför att jag råkar sitta med i länsstyrelsens lekmannastyrelse, där vi verkligen har försökt att få fram ett sådant beslut som nu har fattats och som faktiskt varit en förutsättning för att intentionerna i Länsplan 74 skulle kunna förverkligas. Beslutet innebär att man från länsmyndigheternas sida nu kan göra en större satsning på länets inland. Genom att vi nu får en breddning av denna järnvägsdel har de grundförutsättningar skapats som krävs härför.

Herr talman! Herr Bergman i Göteborg har frågat mig vilka regelområden som berörs av den inom bostadsdepartementet pågående översynen av beskattningsreglerna vid bostadssanering, och om förslag med anledning av översynen kommer att föreläggas 1975/76 års riksmöte. De ekonomiska villkoren vid ombyggnad av bostadshus är aktuella inom bostadsdepartementet av flera skäl. I december 1974 hemställde riksdagen att frågan om att ta in det s.k. ingångsvärdet i låneunderlaget vid ombyggnad av flerfamiljshus skulle prövas ytterligare och därefter anmälas för riksdagen, eventuellt i förening med de förslag prövningen kunde ge anledning till. Vidare upphör initialstödet vid årsskiftet 1975-1976, vilket också ger anledning att pröva de ekonomiska villkoren på längre sikt vid ombyggnad. En översyn av dessa frågor påbörjades därför inom bostadsdepartementet. Därmed sammanhängande beskattningsfrågor behandlas — närmast från fiskala utgångspunkter — av 1972 års skatteutredning, företagsskatteberedningen och bostadsskattekommittén. I augusti överlämnade boendeoch bostadsfinansieringsutredningarna —- vilka har arbetat under herr Bergmans ordförandeskap — sitt slutbetänkande. Det innehåller förslag om att ingångsvärdet skall tas in i låneunderlaget vid ombyggnad av flerfamiljshus. I detta sammanhang framför utredningarna synpunkter på beskattningsfrågan. Utredningarna förutsätter att denna fråga blir föremål för närmare beredning inom bostadsdepartementet. Utredningens betänkande remissbehandlas f. n. Som jag har sagt i andra sammanhang kommer regeringen att förelägga riksdagen förslag i fråga om ingångsvärdet så snart det är möjligt efter remisstidens utgång den 15 januari 1976. Vid övervägande av åtgärder som berör skatteregler måste hänsyn tas till arbetet i de tidigare nämnda skatteutredningarna. Utgångspunkten för arbetet inom bostadsdepartementet är att åstadkomma jämställdhet mellan olika ägarkategorier.
Herr talman! Jag ber att få tacka bostadsministern för svaret och vill bara nu göra några kommentarer och ställa några frågor i anslutning till detsamma. Som framgår av svaret har saken flera sidor. En sida vetter mot skatteutredningarna, alltså den fiskala sidan som det står i svaret. Där kan man väl förvänta sig ganska snabba resultat, inte minst mot bakgrund av de beslut som fattades av den socialdemokratiska partikongressen i höstas, som klart reagerade mot de stötande effekter som avdragsmöjligheterna kan ha även på bostadsmarknaden. Den andra sidan vetter mot bostadspolitiken, och det är den vi ägnar oss åt i detta sammanhang.

Jag noterar med stor tillfredsställelse att frågan behandlas i bostadsdepartementet — det tycker jag känns tryggt.

Låt mig bara, herr statsråd, framföra en tanke som väckts i samband med diskussionen i denna fråga för att få en kommentar till den. De effekter jag talat om uppstår när innehav av bostadsfastighet kan sammanblandas med inkomst av annan verksamhet. Om man i beskattningsmässiga sammanhang klart kan avskilja innehav av fastighet med uthyrningsbostäder från annan verksamhet går det inte att utnyttja avdragsmöjligheterna på detta sätt. Då blir det inte intressant att spekulera, och då får vi en sundare marknad på hyresfastighetssidan. — Det vore intressant att höra någon reflexion av statsrådet kring den tanken. Jag har inte fått klart för mig om arbetet i departementet bedrivs med önskvärd skyndsamhet, höll jag på att säga. Jag har inte hittat något tidsschema i svaret. Jag vore därför intresserad av att höra när resultatet av de överväganden som sker inom departementet kan tänkas framläggas.
Herr talman! Först och främst vill jag säga att det arbete vi bedriver i bostadsdepartementet syftar dels till att åstadkomma en rättvisa mellan nyoch ombyggnad, dels till att inom ombyggnadens ram åstadkomma en rättvisa mellan de olika boendeformer som där förekommer. Det är den principiella utgångspunkten för arbetet. När det gäller herr Bergmans fråga om möjligheten att så att säga särskilja fastighetens ekonomi från andra inkomstkällor vill jag säga att det är ett alternativ som har diskuterats. Om det är den väg man skall gå eller om man skall försöka finna någon annan form har jag svårt att i dag ta ställning till. När vi började detta arbete trodde jag - därmed är jag inne på herr Bergmans sista fråga — att det här var relativt enkla saker, som man ganska snart skulle kunna rätta till. Eftersom arbetet 55 nu har pågått en tid har jag tvingats lära mig att dessa frågor är rätt svåra. Därför har jag i svaret inte vågat ange någon tidpunkt för när vi kan vara beredda att lägga en proposition. Däremot kan jag vara positiv så till vida att vi kommer att — för att använda herr Bergmans ord — bedriva arbetet skyndsamt. Vi upplever detta som en viktig fråga som bör prioriteras i departementets arbete. Det blir alltså inte fråga om att skjuta problemet åt sidan och ta upp det i en oviss framtid. Vi har avdelat personal för just detta problem. Därmed har jag svarat på den senaste frågan: Vi kommer att framlägga förslag så snabbt som det över huvud taget är möjligt.

Bordläggningsplenum tisdagen den 18 november, som enligt den preliminära planen skulle börja kl. 16.00, tar — med hänsyn till att ett stort antal interpellationer kommer att besvaras — sin början kl. 15.00.
Herr talman! Herr Svensson i Malmö har frågat mig om regeringen är beredd att ta initiativ till en allmän bojkott mot regimerna i Chile och Spanien samt att i internationella sammanhang framföra krav på en världsomfattande sådan aktion. Regeringen har vid flerfaldiga tillfällen, både i FN och annorstädes, gett uttryck för sitt bestämda avståndstagande från förtrycket i Chile och Spanien. Med stöd av en bred svensk folkopinion har vi sökt åstadkomma en internationell opinionsbildning mot de båda diktaturerna. Sålunda har Sverige i höst, tillsammans med andra stater, tagit initiativ till resolutioner riktade mot militärjuntan i Chile inom ramen för generalförsamlingens tredje utskott som behandlar frågor om mänskliga rättigheter. Statsrådet Lidbom har vidare för en dryg vecka sedan klart framfört vår syn på den spanska regimen. Möjligheterna att få till stånd en världsomfattande bojkott av Chile har jag nyligen diskuterat här i kammaren med anledning av en fråga från herr Lindkvist. Jag sade då att beslut om tvingande bojkotter och andra sanktioner endast kan fattas av FN:s säkerhetsråd. För att ett sanktionsbeslut skall komma till stånd krävs inte bara majoritet inom säkerhetsrådet. Det krävs också att ingen av de fem permanenta medlemmarna i rådet inlägger sitt veto. En förutsättning för att rådet skall kunna besluta om sanktioner mot en stat är vidare att rådet konstaterar att det föreligger ett hot mot internationell fred och säkerhet. I mitt svar till herr Lindkvist den 23 oktober redovisade jag regeringens bedömning att förutsättningar f. n. saknas för att få till stånd beslut i säkerhetsrådet om FN-sanktioner mot Chile. Den bedömningen gäller fortfarande. I fråga om Spanien finns det över huvud inte några förutsättningar för beslut i rådet om tvingande FN-sanktioner. Om herr Svensson med sin fråga också avser en isolerad svensk bojkott av Chile och Spanien vill jag säga följande. En separat aktion som t.ex. går ut på att avbryta all svensk handel med Chile och Spanien skulle inte innebära några avbräck i dessa länders ekonomi. De skulle lätt kunna öka handeln med andra länder. Vidare skulle en ensidig statlig svensk aktion strida mot åtaganden i GATT-avtalet och andra internationella överenskommelser. Det väsentligaste motargumentet är dock att isolerade aktioner, som inte ger någon effekt, skulle kunna utmålas som en framgång för dessa regimer och öka deras självförtroende och omedgörlighet. Det är ett resultat som ingen av oss önskar. Jag vill dock till sist understryka att regeringen inte kommer att spara någon möda för att med andra medel även i fortsättningen ge aktiva bidrag till den internationella opinionsbildningen mot juntan i Chile och diktaturen i Spanien, så länge dessa består. Som jag sade i mitt svar till herr Lindkvist kan en stark sådan opinion inte undgå att påverka utvecklingen i Chile. Detsamma gäller även i Spanien, vilket jag anser att vi redan fått vissa belägg för.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Jag beklagar också, att han delvis tvingas upprepa debatten från den 23 oktober. Det har som bekant inte sin grund i vårt agerande utan i att utrikesministerns partivän genom sin fråga föranledde en debatt i vilken vi av formella skäl var hindrade att delta. Det låter sig inte heller avgöras huruvida detta var avsikten med frågan. Det är främst två huvudfrågor som föranleder kommentar till utrikesministerns svar i dag. Den ena är frågan om Sveriges politisk-diplomatiska attityd, dess roll och trovärdighet som opinionsbildare. Den andra är frågan huruvida bojkottaktioner är meningsfyllda — och i så fall i vilken form de är praktiskt tänkbara. Regeringen har i skilda sammanhang gjort uttalanden mot fascismen i Chile och Spanien, liksom mot konkreta förtrycksåtgärder som dessa länders regimer begått mot de egna folken. Enskilda ledamöter av regeringen har också i många, mindre officiella sammanhang uttalat sig. Från vänsterpartiet kommunisternas sida noterar vi det positiva häri. Vi är heller inte så hycklat finkänsliga som de borgerliga, utan anser att statsministerns ordval på den senaste SAP-kongressen utgjorde en fullt korrekt beskrivning av den spanska regimens innersta natur. Men för att få full opinionsbildande effekt måste givetvis kritik och fördömanden uppfattas som trovärdiga. Det betyder att de inte får vara dubbeltydiga i enskilda punkter. Det betyder att de inte får stå i uppenbar motsättning till faktiska handlingar. På de punkterna finns kanske skäl för viss kritik. Svenska uttalanden måste ha som riktmärke att stödja progressiva och frihetliga krafter i Chile och Spanien. De måste också övertyga internationell opinion. Då är det givetvis inte bra om folken i Chile och Spanien upptäcker motstridigheter mellan ord och handling. Det är exempelvis inte ägnat att stödja det chilenska folkets sak om svenska intressen på andra plan än de diplomatiska påtagligt kopplas samman med existensen av en kvalificerad fascistisk regim. Det är därför inte bra att regeringen tillåtit och tillåter kapitalexport till Chile. Det är inte bra att den chilenska arbetarklassen får se hur svenska koncerner deltar i utplundringen av de chilenska arbetarna, hur de förlitar sig på regimens förtryck och dess polis för att utöva terror mot arbetarna. Det är inte bra när svenska företagsfilialer går regimen till handa och profiterar på förbudet mot facklig verksamhet, förvandlar arbetarna till totalt maktlösa utsugningsobjekt som bara får arbeta på ledningens dekret — och detta i företag där de förut, under folkfrontsregimen, haft ett betydande inflytande på sin situation. Det är inte bra när svenska företagsledare uppträder på officiella högtidligheter för att uttrycka vördnad och lyckönskningar till en folkmördare som Pinochet. Det går inte att i sådant fall svara att diplomati och privata affärer inte hör ihop. När det gäller att på olika sätt främja svensk affärsverksamhet utgör tvärtom de diplomatiska beskickningarna en högst aktiv del av kontaktsystemet. Det är fullt möjligt och motiverat att regeringen under hand låter representanter för svenska affärsintressen förstå att de inte bör göra offentliga hyllningar till regimer av ifrågavarande art — det gäller både Spanien och Chile. Det ligger också inom riksdagens och regeringens kompetens att uppställa regler för kapitalexport. Så har inte skett. Inte heller har Sverige stött Chiles förra regering i dess trångmål beträffande kopparn. Mot en sådan bakgrund förlorar officiella uttalanden mycket av sin substans, av sin kraft att övertyga. I det här sammanhanget vill jag passa på att ställa en konkret fråga. I samband med de senaste avrättningarna i Spanien vidtog en rad länder åtgärder för att avbryta vissa av sina relationer med Francoregimen. Det meddelades då i pressen att Sverige skulle avbryta förhandlingar rörande framtida kärnkraftssamarbete med Spanien. Frågan uppstår: Varför har Sverige någonsin inlett samarbetsförhandlingar med Francoregimen på ett så väsentligt område? Har dessa förhandlingar någonsin redovisats inför riksdag och folkopinion? Om nu inte avrättningarna hade inträffat —- hade förhandlingarna då fullföljts? Och vilka bindningar till regimen i Spanien hade den svenska staten då fått? Vi kommer till den andra huvudfrågan — bojkotten och dess förutsättningar. Som jag nämnt i interpellationen är bojkottvapnet ett medel som bör reserveras för speciella ändamål. Det finns allvarliga missförhållanden i ett stort antal länder. Man kan inte låta internationella re pressalier bli något universalmedel för att understryka kritik mot dessa. Men det finns å andra sidan en liten grupp länder, där brotten mot grundläggande mänskliga rättigheter står i uppenbar särklass både med avseende på sitt omfång och med avseende på sin karaktär. Dit hör de rasistiska regimerna i Sydafrika och Rhodesia. Rasismen sätter inte bara majoriteten av medborgarna i en diskriminerande särklass rättsligt sett — vilket är ett officiellt avståndstagande från den formella likställigheten. Den är också grunden för ett sådant ekonomiskt och socialt nedtryckande att den åstadkommer ett undergrävande av folkmajoritetens liv och hälsa. De diskriminerade underkastas förhållanden av fysiskt lidande och dödlighet som är klassificerbara i folkmordets termer. Vi har vidare tre länder, Chile, Brasilien och Indonesien, där repressalier mot etniska minoriteter eller politiskt oppositionella fått proportionen av massmord och massiv massförföljelse av grövsta art. Slutligen har vi Spanien. Där råder i nyssnämnda hänseenden jämförbara förhållanden. Samtidigt är den spanska fascistregimen till sitt ursprung knuten till en politisk tradition i Europa, förknippad med nazismens frammarsch. Francoregimen är den enda existerande regim som givit väpnat stöd åt nazismens angreppskrig. Denna Francoregimens speciella natur var det som Förenta nationernas medlemsländer hade i minnet, när de den 12 december 1946 beslöt att Spanien skulle vara utestängt från FN. Nu är det ingen som bestrider att de formella förutsättningarna för en tvingande FN-bojkott mot Spanien saknas och att de faktiska politiska förutsättningarna för en sådan bojkott mot Chile f. n. är åtminstone högst osäkra. Men bojkottfrågan är ju ingalunda bara en fråga om tvingande FN-sanktioner. Mellan en sådan officiell FN-aktion och en isolerad svensk aktion finns många mellanlägen. Såvitt jag vet är rasistregimerna utsatta för olika slags repressalier i trots av att det inte har gått att skapa universell uppslutning kring dessa. Men de repressalierna har uppenbarligen ändå sin givna politiska, moraliska och även i viss mån materiella betydelse. Och även om man för ögonblicket inte kan använda FN för sådana materiella repressalier, står det ändå klart att förutsättningarna för en ganska bred uppslutning kring aktioner av denna typ mot Chile och Spanien är förhållandevis goda. Alltför ofta har materiella repressaliers effektivitet stupat på att privata kapitalintressen helt enkelt har struntat i dem. När det gäller både Chile och Spanien har dock de politiska hänsynen i viss mån motverkat kapitalintressenas utrymme för och möjligheter till ett sådant sabotage. Det har inte undgått iakttagare att även massivt borgerliga regimer i t.ex. EG-länderna alltmer har kommit att uppfatta regimen i Spanien som en politisk belastning för Västeuropa. Det har visat sig att flera EG-länder gjort markeringar mot Spanien, som även innefattat materiella repressalier. Det är t.o.m. anmärkningsvärt att Sverige faktiskt tycks ha varit försiktigare än dessa länder. Man har snarare, vad jag förstått, legat efter i aktionen mot Spanien. Samma situation råder beträffande Chile, som även i många borgerliga regimers ögon blivit en belastning. Den chilenska regimen har också påtagliga svårigheter med sina internationella kontakter, något som bör utnyttjas. Det bör med andra ord finnas utrymme för ekonomisk-politiska aktioner, som inte behöver befaras bli ineffektiva därför att alltför få länder är beredda att delta i dem. Ovanligt många krafter i världen har — låt vara utifrån skilda utgångspunkter — ett intresse av att öva påtryckningar på de spanska och chilenska regimerna. Min fråga är: Vad har då Sverige konkret gjort för att främja en samordning av dessa påtryckningar? Låt mig slutligen ta upp en mycket speciell punkt i vad gäller Sveriges attityd till förhållandena i dessa länder — en punkt som närmast kan sägas ha relevans i förhållande till situationen i Chile. Den 5 november vägrade Sverige i FN:s generalförsamlings politiska utskott att stödja en resolution mot Sydafrika. Motiveringen var att man inte ansåg att FN, som man sade, ens antydningsvis borde bidra till att rättfärdiga bruket av våld. Vad är innebörden av detta uttalande från svenskt håll? Menar Sveriges regering, att man inte som stat eller via Förenta nationerna skulle kunna stödja en väpnad befrielsekamp under några som helst förhållanden? Man får naturligtvis aldrig romantisera den väpnade kampen. Man får heller aldrig förorda den, så länge andra kampmetoder finns och är verksamma. Historiskt finns det — såvitt jag vet — heller inget exempel på att förtryckta folk eller samhällsklasser använt väpnat våld när andra vägar har stått till buds. Men vi vet också att verkligheten har ställt människor inför situationer, där den väpnade befrielsekampen varit det enda möjliga alternativet. Veterligen har man här i Sverige inte förnekat detta när det t.ex. gällt den danska motståndsrörelsen mot de nazistiska ockupanterna, när det gällt Vietnam eller när det gällt Angola. Men hur skall man då fatta deklarationen i Förenta nationerna? Är den principiell? Och i så fall — innebär den att man inte heller i fallet Chile är beredd att ge politiskt och annat stöd åt FN-uttalanden i det fall en väpnad motståndsrörelse igångsätts av folkfrontens partier och deras förbundna? Mitt intryck är att det råder flera oklarheter i svensk utrikespolitik i dessa frågor. Jag har sökt konkretisera ett par av dem. Det vore bra om. utrikesministern något kunde skingra dessa oklarheter.

Herr talman!

Jag kan försäkra att dessa förutsättningar inte finns i FN. En isolerad svensk åtgärd skulle å andra sidan inte ha någon effekt. Skulle den ha effekt bleve det väl, som jag försökt påvisa i mitt interpellationssvar, den motsatta, nämligen ett misslyckande som skulle bli en triumf, inte för oss utan för den stat som vi hade riktat åtgärden mot. Men herr Svensson tog också upp en annan intressant fråga för alla dem av oss som utdömer vissa regimer och framför allt försöker att ställa oss bakom de förtryckta människorna, t.ex. i Chile. Herr Svensson menar att de som bor i Chile frågar sig om inte dessa uttalanden, som de menar sig inte vara särskilt mycket hjälpta av, skall följas av praktiska handlingar. Vi ser saken så, att en ständigt pågående internationell opinionsrörelse mot förhållandena i detta land inte kan undgå att påverka landets regering och landets befolkning. Man är utsatt för en oavbruten trumeld. Man vet att man är under strålkastarljuset. Man vet att det man gör iakttas. Och effekten blir till slut det som vi upplever nu, en osäkerhet hos regimen. Men framför allt: Det är ett stöd för i varje fall den upplysta opinionen i ett land — det gäller både Chile och Spanien.

Vi har självfallet kontakt med oppositionen i Chile och i Spanien. Därför kan jag säga att inom oppositionen i både Chile och Spanien är man intresserad av uttalanden i FN. Man är intresserad av en ständigt pågående opinionsrörelse. Man är intresserad av viss hjälp. Men man är icke i dessa länders oppositionsledningar — det vet vi — intresserad av bojkotter av något slag. Konkret vet jag det alldeles bestämt från den spanska demokratiska oppositionen, som menar att sådana åtgärder nu inte skulle gagna oppositionen utan tvärtom spela reaktionärerna i händerna. Vi skall därför icke, även om vi är medvetna om att det kan uppstå misströstan hos dem som lever under dessa regimer och som vill bli fria, överge de metoder vi använder och som jag menar ändå har lett till vissa framgångar. I varje fall menar vi, vilket jag också säger i mitt svar, att regimen i Spanien icke är opåverkad av den opinion som Sverige gemensamt med många, ja de flesta av Europas länder, skapade strax efter avrättningarna av fem unga män. Denna opinionsbildning tog sig uttryck bl.a. i den symboliska handlingen att resp. regeringar för en tid kallade hem sina ambassadörer för konsultationer, som det hette. Spanska regimen är icke opåverkad av detta. Ett faktum är att det som vi i första hand vände oss emot, nämligen de summariska rättegångarna i militärdomstolar, har upphört. Man har sagt oss nu att rättegångar i fortsättningen kommer att äga rum vid civila domstolar, dvs. med den insyn från allmänhet och internationell opinion som är möjlig endast vid sådana civila domstolar och där också de åtalade får möjligheter att försvara sig. Jag menar att detta är en framgång för det slags opinionsbildning som var samordnad. Sverige samordnar fortfarande sin opinionsbildning med andra länders, bl.a. dem som tillhör Europarådet. Sverige har också aktivt verkat för att i Förenta nationerna — låt vara utan någon större framgång hittills — försöka få fram uttalanden mot de summariska rättegångarna och mot avrättningarna i Spanien. När det gäller svensk företagsverksamhet i Chile och i Spanien och de uttalanden som företrädare för svenska företag har gjort står dessa uttalanden för deras räkning, och deras åsikter sammanfaller ingalunda med den svenska regeringens. Vi kan inte ta ansvar för deras uttalanden, men vi kan heller inte förhindra att de gör sådana uttalanden. En annan sak är att regeringen har möjligheter att påverka utförandet av kapital från Sverige för investeringar i dessa länder, men såvitt jag vet är det inte aktuellt med svenska investeringar i Chile. Det investerades där före Allendeperioden och under Allendeperioden, men jag känner inte till några svenska investeringar under militärjuntaperioden. I Spanien finns det däremot flera svenska företag som är i verksamhet, och med Spanien har vi också en mycket omfattande handel. Beträffande det s.k. kärnkraftssamarbetet är det, åtminstone så långt jag vet, fråga om ett normalt samarbete mellan Sverige och en mängd europeiska länder, dvs. att man avser — eller hade avsett — att sluta ett gemensamt tekniskt avtal om den fredliga kärnenergins utnyttjande. Det är ett avtal som jag inte i detalj är insatt i, men åtskilliga sådana avtal om kärnenergins fredliga utnyttjande finns redan mellan Sverige och andra länder. Som herr Svensson påpekade har man icke fullföljt de förhandlingar som var utsatta. Vad sedan gäller den s.k. Sydafrikaresolutionen är det riktigt att Sverige under några år inte har kunnat rösta i FN på en resolution i denna fråga, trots att vi som alla vet är energiska motståndare till apartheidpolitiken. Vi har inte kunnat rösta för resolutionen, eftersom den har innehållit några paragrafer som vi inte kan ställa oss bakom, däribland en paragraf om att FN i en resolution skall kunna uttala sig för att även militära medel skall kunna utnyttjas för att avskaffa apartheidpolitiken. Vi anser inte att Förenta nationerna — som är en organisation vars uppgift det är att skapa fred i världen — skall göra uttalanden om användande av militärt våld. Vi anser att så länge det finns möjligheter att med fredliga medel åstadkomma en förändring skall man utnyttja dessa medel. FN är det organ som alltid bör utnyttjas just för att försöka lösa mellanstatliga konflikter och ändra på inre förhållanden av det slag som apartheidpolitiken utgör. FN är det organ som skall verka där, men vi skall i FN icke införa möjligheten att använda militärt våld.

Herr talman! Några kommentarer till och ytterligare preciseringar av vad utrikesministern har sagt kan kanske vara nödvändiga. Förhandingarna om kärnkraftssamarbete tog jag upp mer som en marginell fråga. Vad som överraskade var ju inte att Sverige i och för sig har omfattande förhandlingar om tekniskt samarbete även på detta område med en rad länder, utan det var att man inte förrän nu har börjat göra någon skillnad mellan andra länder som man har samarbete med på detta kvalificerade och ganska viktiga område och ett sådant land som Spanien, som onekligen är i särklass. Sedan säger utrikesministern att man inte bör i FN-resolutioner anbefalla väpnade aktioner för att avskaffa kvalificerade former av förtryck så länge det finns fredliga medel. Det är ju en formulering som även jag kan ansluta mig till, men min fråga var mer hypotetisk.

Affärer och politik hör inte ihop — nu sade inte utrikesministern så, och jag påstår inte att han har sagt det, men litet grand är det väl kontentan av att han liksom vill distansera de diplomatiska instanserna från ansvar för vad enskilda företagarintressen kan ha för sig. Det är naturligtvis formellt riktigt; vi bestrider inte att det dess värre förhåller sig på det sättet. Men det finns andra vägar än de formella befogenheternas — i många andra sammanhang hör ju affärer och politik ihop. Och de diplomatiska beskickningarna har, som sagt, som en av sina uppgifter att främja olika former av affärskontakter och affärsverksamhet och söka bereda dem gynnsamma omständigheter. Det vore väl inte orimligt om man i det sammanhanget under hand lät svenska investerare veta att utrikesdepartementet och den svenska staten ser med moraliskt ogillande på att representanter för svenska företag uppträder i officiella hyllningssammanhang när det gäller regimer som Pinochets och Francos. Jag påstår inte att det skulle få någon större verkan i sig självt, men det kan leda till en större återhållsamhet från dessa personers sida, åtminstone bland dem som är någorlunda politiskt omdömesgilla, och det kan ha en viss moralisk effekt. Bojkotter kan gynna reaktionen om de inte blir framgångsrika. Ja, det är obestridligt, men det kan faktiskt även försök till opinionsbildning göra, och det är en risk man får ta. Det är ju ingen hemlighet att Francoregimen sökte utnyttja de rent politiska och agitatoriska angreppen mot sig för att mobilisera till stödaktioner bland sina anhängare och bedriva en allmän hets mot de länder och deras regeringar som hade uttalat sig och fördömt avrättningarna. Inför den risken står man även när man bara sysslar med ren opinionsbildning, och det är alltså inget speciellt argument gentemot bojkott. Jag kan väl i stort hålla med utrikesministern om att isolerade försök till att avbryta olika typer av materiella förbindelser, att utöva materiella repressalier, från ett enstaka lands sida i regel har liten verkan, även om man inte kan avvisa dem. Jag vågar påstå att det exempelvis har haft en viss politisk-moralisk betydelse att Mexico aldrig formellt erkände Francoregimen. Mexicos regering blev, trots att man i övrigt må diskutera dess politik, på något sätt en sinnebild för det kvarvarande motståndet Nr 22 från 1930-talet gentemot Francoregimen. Det är ett exempel på att även en isolerad aktion, som inte biträds av något annat land, ändå kan få en viss politisk-moralisk betydelse, och det kan säkert finnas andra ex= I empel av mer substantiell natur. Om allmän bojkott Jag blev litet förvånad över utrikesministerns besked att de demomot Chile och kratiska krafterna i Chile och Spanien skulle motsätta sig materiella re — Spanien pressalier. Jag vet inte hur han har ställt frågan till dem, om det bara skulle vara fråga om en massiv allmän bojkott eller om det skulle gälla materiella repressalier över huvud taget — sådana materiella repressalier som kanske mer har karaktären av markeringar än av direkt ekonomisk krigföring, om man kan uttrycka det så. Såvitt jag vet betonas i varje fall ständigt i solidaritetsrörelsen för Chile här i landet att den chilenska motståndsrörelsen fäster mycket stor vikt vid olika försök att politiskt och ekonomiskt — beträffande alla sorters internationella kontakter — ”isolera juntan”, som man säger. Detta är i själva verket en mycket framträdande paroll i solidaritetsrörelsens agitation — isolera juntan. Därför är det för mig något förvånande att utrikesministern avvisar detta. Är det verkligen så att han har fått besked från auktoritativa företrädare för den chilenska motståndsrörelsen att den här typen av aktioner inte är önskvärt? Jag tillåter mig att betvivla det tills jag har fått litet mer klara bevis. Jag har i någon mån försökt locka utrikesministern till diskussion. Vad han säger om ekonomiska sanktioner av olika slag, ofta med politisk innebörd, är naturligtvis riktigt. Det är sant att isolerade aktioner från Sveriges sida kanske inte skulle vara särdeles verkningsfulla. Men vi har ju en något ovanlig situation genom den upptrappade terrorn i Spanien. Tidigare har det nämligen varit så att EG-länderna — Förbundrepubliken Tyskland, Frankrike och Storbritannien — i vilka det förekommer starka ekonomiska intressen som är förankrade också i Spaniens ekonomiska liv, har visat en ganska välvillig och tolerant hållning gentemot den spanska regimen under en följd av år. Det gäller särskilt Förbundsrepubliken Tyskland, som ibland på ett ganska utmanande sätt har låtit representera sig i olika officiella spanska sammanhang. Men det anmärkningsvärda är att även tunga EG-länder som Förbundsrepubliken och Frankrike har funnit — av olika skäl som jag inte här skall diskutera — att systemet i Spanien i dess nuvarande form utgör en belastning även för dem, låt vara att de är länder med samma kapitalistiska samhällssystem som Spanien. Deras gamla attityd har i samband med det upptrappade våldet i rätt hög grad svängt, och de har faktiskt vidtagit anmärkningsvärda markeringar för att varna Spanien: Fortsätter det på det här sättet, görs ingenting för att främja en demokratisering eller någon form av liberalisering, så står utvecklingen av Spaniens kontakter med EG i viss mån på spel. Det är denna säregna situation som kan erbjuda i varje fall en gynnsam atmosfär för aktiva svenska åtgärder, som kanske inte i sig själva betyder så mycket men som kan knyta an till en opinion 69 gentemot Spanien, en opinion som för första gången på mycket länge också tycks besjäla de stora EG-staterna. Att en regim inges en känsla av osäkerhet rörande sina ekonomiska och politiska kontakter med den omgivande världen måste vara mer ägnat att påverka denna regim än rent politiska demonstrationer. Det måste gälla såväl för Spanien som för Chile. Därför är min fråga: Erbjuder inte denna situation en anledning till livligare aktivitet än vad som kanske annars i den här typen av fall är motiverat från svensk sida?